Herr talman! Jag beklagar att jag befinner mig i den situationen — eller har försatts i den situationen — att här delta i den ena debatten efter den andra. Det är ur min egen synvinkel inte speciellt praktiskt. Det finns ett antal argument som socialdemokrater brukar framföra som motiv för tanken att läkemedelsindustrin skall socialiseras. Man brukar säga att det är ”fult att tjäna pengar på att människor är sjuka”. När man hör det argumentet undrar jag om man också skulle vilja säga att det är fult av bönderna att tjäna pengar på att människor är hungriga. Socialiseringsivrarna brukar också säga att man skall förstatliga för att få lägre priser, färre synonympreparat, mindre reklam och mera forskning. Eftersom nu Rune Johansson inte anför några av dessa idéer som grund för sina förslag skall jag inte spilla tid på att försöka visa felaktigheterna i dessa socialiseringsargument. Jag skall nöja mig med två påpekanden. Det ena är att de länder som har statsmonopol på läkemedelstillverkning tycks ha haft mycket liten framgång i läkemedelsforskning. Det andra är att priserna på läkemedel genom Apoteksbolaget har höjts i flera omgångar. Det pålägg Apoteksbolaget gör på sina inköpspriser är inte mindre än 50 96, inte 30 26 som sägs i den socialdemokratiska rapport som industriministern själv har varit med om att utarbeta. Apoteksbolaget lägger på 50 96 eller mer på inköpspriset. Rune Johansson har ett speciellt argument för sitt förslag att läkemedelsindustrin skall sammanföras i samhällets regi. Men innan jag granskar hans argument har jag något att säga om försöken som f. n. pågår att socialisera partihandeln med läkemedel. Om man nu inte tror på de vanliga socialiseringsskälen, varför är man då i färd med att förstatliga denna s.k. droghandel? Några effektivitetsvinster står inte att få genom Si ett sådant monopol. I Norge t.ex. har man ett statligt monopol på partihandel med läkemedel. Effektiviteten är där mycket lägre än i Sverige. Marginalerna är 15 96 jämfört med 6 96 hos oss i partihandeln med läkemedel. Omsättningen per anställd är 1 milj.kr. i det norska monopolet, 1,5 milj.kr. i det statliga droghandelsbolag vi redan har i Sverige och 2,5 milj.kr. i de två privata kvarvarande företagen i Sverige. Med hänvisning till de dåliga erfarenheterna från Norge förkastade man, när Apoteksbolaget bildades, förslaget att också partihandeln skulle socialiseras. Den grundläggande utredningen gjorde det, departementschefen gjorde det, utskottet gjorde det och riksdagen gjorde det. Ansträngningarna att förstatliga droghandeln har inga sakliga motiv för sig. De är dessutom utmanande genom att riksdagen faktiskt har beslutat att det inte skall vara någon sådan socialisering. Ett statsmonopol här bör inte införas utan att skälen för och emot detta redovisats offentligt och riksdagen haft tillfälle att pröva frågan. Om vi sedan övergår till själva läkemedelsindustrin finner vi att Rune Johansson menar att företag där skall sammanföras i statlig regi för att företagen därmed skall få utvecklingskraft. De är för små, säger han. Industriministern menar: ”Sjukvårdens vetenskapligt och organisatoriskt höga nivå och landets väl utvecklade tekniska kunnande medför goda förutsättningar för en vidareutveckling av läkemedelsindustrin.” Jag håller med honom. Men jag ber på nytt att få påpeka vad jag sade i den föregående debatten om Stålverk 80, nämligen att industriministern hoppar mellan de näringspolitiska strategierna. I ena ögonblicket är det en självklarhet att man i basindustrier skall vidareutveckla råvaror, i andra ögonblicket framförs det som något betvingande sant att man på grund av en vetenskapligt och organisatoriskt hög nivå skall vidareutveckla en bransch. Med tanke på den debatt vi hade tidigare kan jag också påminna om att om man nu dirigerar så mycket pengar till stålindustrin så blir väl den här branschen en av de branscher som kommer att få mindre pengar till förfogande än den annars skulle ha haft. Men om vi nu accepterar idén — och det är jag beredd att göra — att läkemedelsindustrin är mycket utvecklingsbar, så har vi med det inte accepterat tanken att företagen skulle må bra av att sammanföras i statlig regi. Rune Johansson säger att det ”utan tvivel” är så. Men jag tvivlar i allra högsta grad, och jag är inte imponerad av att industriministern bara gör ett blankt påstående om att det är på det viset. Läkemedelsföretagen sysslar i praktiken med mycket olika saker. De har sina olika specialiteter, som inte på något enkelt sätt låter sig slås samman för att man skall få några stordriftsfördelar. Socialdemokraterna tror som alltid att allt blir så bra bara man slår ihop saker och ting — det må sedan gälla kommuner eller företag. Så är det inte.

Man kan f.ö. se hurt.ex. Astra-koncernen är organiserad. Den är uppdelad på olika företag, som vart och ett har en mycket självständig ställning. De olika företagen inom själva koncernen har t.o.m. såvitt jag har mig bekant fristående forskningsavdelningar. Vi vet också att Astra och Kabi på statligt initiativ redan haft överläggningar om samordning av den typ som industriministern nu vill pressa på dem men att företagen funnit att sådant samarbete inte med fördel kunnat uppnås. Från Kabis sida har man i detta sammanhang uttalat sig mera avvaktande, men det kan möjligen bero på att man där är under direktiv att försöka åstadkomma någon form av samordning. Under det att de diskussioner som industriministern nu vill sätta i gång i läkemedelsdelegationen försiggår kommer branschen att leva under stor osäkerhet. Det är svårt att veta om det lönar sig att satsa och vidareutveckla. Vad som åstadkoms kan bli förstatligat, och det är inte någon större stimulans till risktagande i det. Att branschen får leva under ett sådant hot är mycket olyckligt för strävandena att åstadkomma just en utveckling. Förhållandet förbättras inte av att industriministern i den instruktion till läkemedelsdelegationen som gavs i går uttalar vad som måste uppfattas som just ett hot. Där heter det: ”Det bör ankomma på de parter som berörs av samordningsprojekt som tagits upp i delegationen att överenskomma om ekonomiska och andra villkor för samgåendet. Skulle berörda parter inte kunna träffa uppgörelse om lösningar som förordats av delegationen skall detta anmälas till regeringen” — antagligen för lagstiftning. Alla dessa överläggningar som skall ske i delegationen och dess undergrupper kommer också att innebära att företagsledningarna tvingas använda en oproportionerlig tid till sammanträden om annat än det som hör till vanlig rimlig företagsverksamhet. Inte heller detta kan befrämja branschens utveckling. Så har vi frågan om de anställdas medverkan och inställning. På den socialdemokratiska kongressen diskuterades en socialisering av läkemedelsindustrin samtidigt som företrädare för de anställdas organisationer protesterade både mot idén om ett förstatligande och mot att man på kongressen diskuterade frågan utan att de hade tillfrågats om sin uppfattning. Så här skrev t.ex. John Mossberg, vice ordföranden i fackklubben hos Pharmacia: ”Det känns olustigt för oss som arbetar inom läkemedelsindustrin att —-—-- regeringspartiet finner helt i sin ordning att diskutera socialisering av vår industri högt över våra huvuden. Var finns i detta fall frukten av det fagra talet om demokrati?” Jag frågar också hur man kan gå till väga på det viset samtidigt som man berömmer sig av att vilja ta hänsyn till de anställdas uppfattning. Hur lätt blir inte talet om medbestämmande till hyckleri. Regeringen har ju t.o.m. ett lagförslag om kontroll av företagsförvärv där tanken är att ”sätta löntagarna i stånd att på ett effektivt sätt påverka frågor om företagsköp”. Min fråga till industriministern är nu: Kommer de anställda att ha ett avgörande inflytande på i vad mån läkemedelsföretagen skall sammanföras i statlig regi? Ett svar på den frågan behövs. Det räcker inte med att bara hänvisa till att facket skall få ha ett par företrädare i den nya delegationen och i olika arbetsgrupper. Det är riktigt att på så vis de anställdas uppfattning kan komma till uttryck. Men vad det gäller är om socialdemokratin tänker sig att genomföra en socialisering eller vad som i praktiken är en socialisering av läkemedelsindustrin även om de anställda inte önskar en sådan förändring. Någon särskild lyhördhet för behovet av samråd visar det inte heller att facket först i går av industriministern gavs tillfälle att utse företrädare i delegationen och då endast fick några timmar på sig att avgöra vem man ville låta sig representeras av. På så kort tid hinner man inte med något samråd när man också har sitt dagliga arbete att sköta. Man hinner inte överlägga om vem som skall ingå i en delegation som denna. Jag undrar ibland, herr talman, varför den socialdemokratiska regeringen vill ha mer och mer att bestämma över när det finns så mycket som regeringen borde göra och som är ogjort på det ekonomiska området. I all stillsamhet skulle jag vilja fråga t.ex. varför inte Rune Johansson inriktar krafterna på att värna om penningvärdet eller skapa ett hållfast skattesystem. Det är sådant som en regering och ingen annan måste försöka klara. Vad jag kan förstå av det ekonomiska läget finns det här fullt upp med arbetsuppgifter utan att regeringen behöver skaffa sig mer och mer att beställa överallt i vår ekonomi.

Herr talman! Jag skall inte gå in i den här debatten i dess helhet utan vill bara göra en kommentar till en passus i industriministerns interpellationssvar, nämligen när industriministern säger att grundmotivet för att, som det heter, ”i samhällets regi sammanföra läkemedelsproduktionen” är denna produktions direkta samband med hälsooch sjukvården. Det här knyter an till ett uttalande som statsministern gjorde kort efter partikongressen där han sade att förslaget om socialisering av läkemedelsbranschen tillkommit för de sjukas skull. Jag tror av följande skäl att en socialisering av läkemedelstillverkningen tvärtom skulle kunna få negativa verkningar för de sjuka. Många livsviktiga läkemedel tillverkas utomlands, och flertalet verkligt betydelsefulla nya läkemedel introduceras först på den utländska marknaden. Importerade läkemedel är sålunda mycket betydelsefulla för sjukoch hälsovården i Sverige, och de svarar också för ungefär hälften av läkemedelsåtgången. För många sjuka människor kan det alltså vara av största betydelse att få tillgång till dessa i utlandet tillverkade läkemedel. Om staten nu fick total kontroll både över läkemedelstillverkningen och över läkemedelsdistributionen, vilket den i stor utsträckning redan har via Apoteksbolaget, blev riskerna betydande att dessa utlandstillverkade läkemedel skulle få svårt att nå in på den svenska marknaden. Apoteksbolaget har redan i dag ett avgörande inflytande på prissättningen på läkemedel. Detta har — tvärtemot vad som utlovades vid avskaffandet av de privata apoteken — lett till mycket kraftiga prishöjningar på inhemska läkemedel. Samtidigt har Apoteksbolaget vägrat att godkänna prishöjningar på importerade läkemedel och därigenom minskat möjligheterna att få in utländska läkemedel till Sverige på grund av att exporten av dessa blivit förlustbringande. Jag tror att en socialisering av läkemedelstillverkningen skulle kunna förstärka den här utvecklingstendensen och alltså leda dels till dyrare inhemska läkemedel, dels till ett mindre sortiment av läkemedel över huvud taget genom att många utländska preparat föll bort. Det sistnämnda är det mest betydelsefulla. En sådan utveckling skulle i längden gå ut över många sjuka människor, och för mig blir slutsatsen snarast att man för de sjukas skull bör säga nej till ett förstatligande av läkemedelstillverkningen. Denna negativa situation uppkommer alltså när staten får total kontroll över både tillverkningsledet och distributionsledet, och det skulle ju bli resultatet om också läkemedelsindustrin lades i statens hand.

Herr talman! Herr Burenstam Linder har i sin interpellation frågat om motiven för ett eventuellt förstatligande av läkemedelsindustrin. Jag har i mitt svar velat återge det som jag betraktat som opinionens grundmotiv, sådant detta kom till uttryck på den socialdemokratiska partikongressen, nämligen sambandet mellan sjukvård och läkemedel. Det är i och för sig inte så märkligt. Herr Burenstam Linder ser frågan om läkemedlen mer som en del av vår produktion, och han för sin argumentation med den utgångspunkten. Han frågar om detta är ett område som vi har större anledning att ägna uppmärksamhet åt än andra. Han anser att vi hoppar mellan olika områden och för vår argumentation med hänsyn härtill. Vi skulle i vissa sammanhang tala om basindustrier och i andra sammanhang visa intresse för en socialisering inom ett så begränsat område som läkemedelsindustrins. Herr talman! Det är klart att vi här delvis rör oss med känslomässiga ting. Åtskilliga människor i vårt land har den uppfattningen att det vore rimligt att gå väsentligt längre i fråga om kontroll, insyn och ägande av läkemedelsindustrin, därför att de ser till sambandet mellan läkemedelsproduktionen och den allmänna sjukvården. Om jag skulle vidareutveckla den intresseinriktning som herr Burenstam Linder företrätt skulle jag kunna ta upp frågan om det är rimligt att sjukvården lyder under det allmänna och ligger i framför allt kommunernas och landstingens sköte. Vi har ju sedan länge en sådan ordning i vårt land, och detta är i och för sig ingenting märkvärdigt. De olika partierna uppfattar det såsom rimligt, och jag skulle tro att majoriteten av svenska folket har den uppfattningen att detta är en angelägenhet som bör åvila samhället. Vid ett tillfälle var jag i Amerika och studerade sjukvården där, och jag mötte där en grupp läkare som var utomordentligt kritiska mot den svenska sjukvården som de betraktade som socialiserad. De ansåg att sjukvården borde ligga i privat ägo, precis som en rad andra funktioner i samhället. Det pågår alltså en diskussion om i vilken omfattning man bör ålägga samhället att svara för uppgifter som är väsentliga för medborgarna. Jag återkommer till att vi här har kommit fram till att sjukvården är en sådan väsentlig uppgift. Jag ser det som naturligt att de opinioner vi har i vårt land förmenar att det är lika rimligt att läkemedelsindustrin såsom varande en del av vår sjukvård har samma ställning. Nu säger herr Burenstam Linder att regeringen borde ha mycket annat att syssla med än just denna fråga. Men det är så, herr Burenstam Linder, att vi inom socialdemokratin har en fri och öppen debatt. Vi har opinioner som självfallet inte minst kommer till uttryck i samband med våra kongresser. I åtskilliga frågor har debatten förts ute i våra organisationer där medlemmarna givit uttryck för sin bestämda mening, i detta fall om läkemedelsindustrin. Det är klart att när en sådan fråga kommer upp i högsta beslutande instans, dvs. partikongressen, har den regering som emanerar från detta parti en skyldighet att så långt det är möjligt beakta vad kongressen har uttalat. Vi förde diskussionen i denna fråga öppet vid kongressen, och de beslut som togs är kända. Jag finner, herr talman, ändå anledning att beröra beslutet vid kongressen när det gäller läkemedelsindustrin därför att Svenska Dagbladet i dag har en artikel med rubriken ”S-kongressen ”kördes över” av regeringen”. Jag vill inte polemisera mot tidningen, men jag anser att det är nödvändigt att klarlägga ett faktiskt förhållande.

Regeringen påstås således ha fastslagit sin politik redan i september och man åberopar därvid tillsättandet av en utredningsoch samordningsdelegation, om vilken regeringen — och det är riktigt — beslutade den 25 september, alltså före kongressen. Men, herr talman, det var ett beslut som ”togs utom listan” — det hör inte till ovanligheten om vi inte är färdiga med ett ärende, exempelvis när det gäller utformningen av direktiven till en utredning. Inför det angelägna i att ta principiell ståndpunkt, i detta fall till frågan om en delegation, har vi möjligheter att fatta sådana beslut. Självfallet väntade vi med utarbetandet av direktiven till dess kongressen hade ägt rum Nr 15 för att även den skulle kunna påverka direktivens utformning. Detta framgår också av artikeln där man hänvisar till att direktiven har nästan exakt samma utformning som uttalandena vid partikongressen. Herr talman, vad ligger då bakom de beslut som vi har fattat och Om förstatligande hur skall de tolkas? När vi genom Kabi övertog en del av läkemedels = av läkemedelsindutillverkningen var motivet att få möjlighet till insyn inom denna in — strin dustrigren och därigenom ett direkt inflytande över sådan företeelse som informationsgivning, prisbildning, samarbete med utomstående forskningsinstitutioner m.m. Det är samma motiv som nu ligger bakom ansträngningarna att få mer av insyn och kontroll över läkemedelsindustrin. Då uppkommer frågan om takten i denna utveckling. Vi menar att vi här bör kunna tillskapa en delegation vars uppgift blir att diskutera följande frågor: Vilka förutsättningar finns för en samordning mellan svensk läkemedelsindustri av statlig resp. privat karaktär? I vilken omfattning kan man samordna utveckling och forskningsarbete? I vilken omfattning är det ändamålsenligt att samordna marknadsföringen? I vilken omfattning är det av värde att samordna produktionen, och när skall man överlåta åt ett av företagen att bedriva produktion inom ett visst område? Jag tycker detta är en vettig utveckling. Vi ger möjligheter för representanter för regeringen, för statliga läkemedelsindustrier, för Apoteksbolaget, för de privata läkemedelsföretagen och för de anställda att genomföra ett sådant utredningsoch diskussionsarbete. Jag tror mig också kunna åberopa samtal med chefer för den privata industrin som har klart uttalat att det finns många viktiga områden inom vilka en samordning skulle kunna ge mycket bra resultat. Den privata industrin står således inte främmande för den verksamhet som nu kommer att påbörjas. Jag kommer sedan till frågan om de anställdas möjligheter att påverka händelserna. Vi har mött en negativ attityd från de anställdas sida, det är alldeles riktigt. Vi har inte begärt eller sökt att få klarhet om i vilken omfattning uttalandena har varit representativa för majoriteten av de fackliga grupperna, men jag utgår från att en betydande del av de anställda står bakom de uttalanden som är gjorda. Eftersom det inte varit fråga om att fatta omedelbara beslut har vi givit möjligheter för de anställda att vara representerade i delegationen och ta del av utredningar och debatter. Vi säger i direktiven att när man kommer in på frågor som berör ett företag bör de fackliga organisationerna vid detta företag få möjligheter att deltaga i diskussionerna om samordning, om fusion eller vad det nu kan gälla. Herr Burenstam Linder har tagit upp frågan mera principiellt: I vilken omfattning skall de anställda ges avgörande inflytande? Jo, vi har intresse av det. Och herr Burenstam Linder åberopar en promemoria som berör det här problemet. Jag är medveten om att det här är ett utomordentligt stort och viktigt 57 område för diskussion. Men låt mig vända på frågeställningen ett ögonblick. Om personalen är positiv till och arbetat för att staten skall överta deras företag och detta kommer till uttryck i resolutioner och uppvaktningar från de anställda, bör det då så att säga åvila staten att överta företagen? Vi har sedan ungefär ett år tillbaka diskuterat inköp av en ammunitionsfabrik, vilket Förenade Fabriksverken har föreslagit. Regeringen har i dagarna avvisat förslaget trots att representanter för de anställdas organisationer vid ett par tillfällen uppvaktat regeringen och tillstyrkt inköp av företaget. Men vid varje sådant tillfälle är det nödvändigt och angeläget — i detta fall för regeringen — att bedöma det ändamålsenliga i åtgärden. Andra mera övergripande motiv kan alltså slutgiltigt bli avgörande för ställningstagandet. Om och när frågan blir aktuell för läkemedelsföretagen kan bedömningen göras på samma sätt men i motsatt riktning.

Regeringen har då att göra sin bedömning av motiven och så småningom komma fram till sitt ställningstagande. Om motiven klart visar att en samordning skulle vara till fördel för en betydande del av våra medborgare är frågan om man inte måste söka övertyga de anställda om det riktiga i att besluta som delegationen föreslår även om de är negativa till det. Jag tror i likhet med företrädare för både den privata läkemedelsindustrin och Kabi att betydande samordningsfördelar skulle kunna vinnas. Det är inte obekant att Kabi har en investeringsplan på mellan 250 och 300 milj.kr. Det finns samtidigt inom den privata industrin investeringsplaner som går mycket långt. Är det då inte angeläget att för ett så begränsat område som läkemedelsindustrin ändå utgör — begränsat men utomordentligt viktigt — diskutera igenom förutsättningarna för att åstadkomma en samordning i fråga om investeringsutbyggnader? Jag tror att när man nogsamt tänker efter finner man att de förutsättningarna ordentligt borde genomlysas, och det är det som vi avser att utredningsoch samordningsdelegationen skall göra. Jag tillmäter den således en utomordentlig betydelse, och jag vill gärna med hänsyn bl.a. till Svenska Dagbladets artikel säga att delegationen hade tillkommit även om kongressen följt motionärernas ursprungliga förslag, som innebar att kongressen skulle uttala sig för ett rakt förstatligande av läkemedelsindustrin. Det är ju vårt sätt att arbeta: med utredning, med diskussioner och med instrument av ungefär den karaktär som delegationen har. Herr Burenstam Linder menade att med den utveckling som parti handeln haft i vårt land har man inte kunnat visa på några större framsteg. Nr 15 Han sade att ovanpå priserna lägger Apoteksbolaget ett påslag på 50 96. Men, herr Burenstam Linder, detta påslag inrymmer ett påslag för distributionskostnaderna på drygt 30 96. Det är det som vi har hänvisat skör till i vår skrivning till kongressen. Det motsäger i och för sig inte uppgiften Om förstatligande att påslaget ovanpå priserna ligger vid ca 50 96, men själva distributionsav läkemedelsindukostnaden svarar mot ca 30 96. strin Herr talman! Den här diskussionen skulle naturligtvis kunna gå längre. Jag har väl ingen anledning att utförligt redovisa vad som anförs i direktiven för delegationen. Det borde nu vara möjligt att föra en lugnare debatt omkring vad som kommer att ske i fråga om den svenska läkemedelsindustrin. Den är väl utvecklad. Den har ett bra forskningsoch utvecklingsarbete bakom sig. Den har goda resurser. De bör kunna utnyttjas också i samverkan mellan företagen. Jag har under alla omständigheter, när jag följt den debatt som förs inom personalorganisationerna, fått den upfattningen att man också där väl kan tänka sig en samordning av det här slaget, som kan innebära och kommer att innebära en ökad insyn och kontroll och ett ökat ägande från samhällets eller statens sida. Men man vill ha en utveckling som går steg för steg. Det är ungefär den uppfattning som partikongressen har anslutit sig till, när man säger att den övergripande målsättningen bör vara att i samhällets regi samordna läkemedelsproduktionen — och i första hand, skulle jag då vilja tillägga, den del som har att förse den svenska marknaden med läkemedel. Där ligger självfallet vårt förstahandsintresse. I vissa fall går den delen inte att skilja ut, men jag vill ändå upprepa som min personliga uppfattning att delegationens arbete i första hand bör inriktas på den uppgiften. Vi har heller inte i det beslut som togs av kongressen fastlagt någon tidrymd inom vilken den här målsättningen om möjligt skall vara genomförd. Det blir ett successivt arbete, där i första hand delegationen kommer att tillmätas den allra största vikten.

Herr talman! Industriministern hänvisade till den socialdemokratiska kongressen och sade att man där har en öppen debatt, och jag tänker inte gå in i en diskussion om hur ni har det på er kongress. Det enda jag vill notera är att just i det här sammanhanget har den famöse doktorn Bertil Wik återvänt till sin hembygd och gjort de mest ilskna uttalanden man kan tänka sig om den socialdemokratiska kongressen. Men det där är ert eget problem. Sedan redovisade industriministern att åtskilliga — jag antar att det är socialdemokrater — kräver mer socialisering i den här branschen. Motivet skulle vara att läkemedel är en del av sjukvården. Det var f. ö. någonting som industriministern kom till flera gånger. Skall man socialisera tillverkningen av lakan och filtar, eftersom de används på sjukhus? Skall all byggnation av sjukhus ske i samhällets regi bara därför att själva sjukhusen onekligen hör till sjukvården? I själva verket är räntekost 59 naderna för sjukhusen varje år t.o.m. något större än läkemedelskostnaderna.

Ni har väl inte tänkt er att socialisera Hoffmann, Roche, Ciba, Geigy och andra? Det måste vara något av ett dilemma om man menar att läkemedlen, eftersom de hör till sjukvården, måste produceras i statlig regi. Det var bra att industriministern bekräftade att Apoteksbolagets pålägg är 50 96 och inte 30 som ni talar om i er rapport. Jag förnekar inte att dessa 50 96 används till någonting, såsom t.ex. att betala en del kostnader för apotek och annat. Jag är övertygad om att pengarna används till saker och ting, men poängen i mitt resonemang är: Sedan det statliga Apoteksbolaget bildades har detta pålägg höjts i olika etapper, och jag tror inte att läkemedlen har blivit billigare för konsumenterna och för skattebetalarna. Vidare fick jag inte något svar på frågan om socialisering av partihandel med läkemedel, dvs. droghandeln. Det är utan tvivel någonting som hör till villkoren för läkemedelsindustrin. Jag upprepar att riksdagen har beslutat — klart uttalat — att det inte skall vara ett statligt monopol i denna bransch. Ändå håller Apoteksbolaget på att försöka — i kraft av sitt monopol på inköp — förhandla sig fram till att köpa upp kvarvarande privatföretag. Såvitt jag förstår av industriministerns uttalande på den socialdemokratiska partikongressen tycker ni också att detta är en bra väg att socialisera droghandeln. Men om ni skall gå den vägen får ni faktiskt bekväma er att lägga fram en proposition om saken och redovisa motiven. Ni kommer nämligen inte ifrån att riksdagen har klart fastställt att droghandeln icke skall socialiseras. Och det har riksdagen gjort — jag upprepar det — men hänvisning till att erfarenheterna från det norska statsmonopolet är synnerligen dåliga. Jag hörde industriministerns fråga, och jag kan hjälpa till med svaret: droghandeln diskuterade man samtidigt med att apoteken socialiserades. Det fanns en utredning, som bl.a. hade i uppdrag enligt direktiven att granska frågan om socialisering av droghandeln. Sedan har vi då huvudfrågan: Regeringen tillsätter en delegation, som skall diskutera och förhandla. Såsom socialdemokraterna tänker sig det hela skall man inte gå abrupt till väga, utan förändringarna skall ske steg för steg, litet sakta, så att folk inte märker vad som händer. Men det här är ju en utvecklingsbar bransch. Om ni låter den fungera under så mycket av hot — som det faktiskt gäller — om socialisering och ingrepp på olika sätt, kommer ni absolut inte att befrämja utvecklingen inom branschen. Det kan industriministern vara övertygad om. Vem vill göra några nya satsningar och ta några nya krafttag där, när man vet att vad man gör kan omintetgöras nästa dag genom olika beslut i annat sammanhang? Nr 15 Industriministern säger att det finns en lång rad av områden där man Tisdagen den skulle kunna göra en sådan samordning. Jag har bara läst de uttalanden 4 november 1975 som gjorts i samband med att Kabi och Astra diskuterade denna fråga, och det var synnerligen svala reaktioner på idén om ett långtgående sam Om förstatligande arbete. av läkemedelsindu Jag upprepar också att branschens företag är synnerligen olika. Det — strin är inte nu fråga om en åtgärd motsvarande en sammanläggning av t.ex. två stålproducenter, som i själva verket mer eller mindre har likadan verksamhet, utan det är i stället jämförbart med att t.ex. slå ihop en skofabrik med en textilfabrik. Så olika är dessa företags verksamhetsinriktning, något som också har påpekats av ekonomer som t.ex. Ingemar Ståhl. Jag tvivlar inte på att ni kan få ledare för de olika enskilda företag som det här gäller att göra uttalanden om att man nog kan tänka sig en diskussion, att en del åtgärder kanske kan vara bra osv. Man måste sätta sig in i deras situation, nämligen att staten, om de inte gör som staten säger, inte kommer att gå fram med lämpor utan socialisera dem. De är ytterst beroende av vilka beslut det blir om ersättningar och annat, och de kommer därför säkerligen att säga både det ena och det andra, som industriministern kan använda i debatten. Men det stärker egentligen inte argumentationen om stordriftsfördelarna — ty någon sådan argumentation har i stort sett inte förekommit. Sedan kommer vi till de anställdas situation. Industriministern vände på frågan och undrade: Vad skall man göra, om nu de anställda kräver att staten skall köpa företag i olika branscher? Ja, mitt svar är helt klart: De anställda kan icke få bestämma på det sättet. Jag anser frågan om en socialisering av näringslivet vara så stor att den icke kan bestämmas genom att den ena eller andra gruppen av anställda i företag uttalar att staten skall köpa in dessa företag. Industriministern gjorde, fastän i mera invecklade ordalag, också det påpekandet att om nu de anställda inte vill att man skall socialisera, så skall man ändå övertyga dem om det riktiga i att göra det. Alltså är ni tydligen inte heller beredd att, trots tal härom, göra som de anställda skulle önska. Men då skall ni inte heller lägga fram promemorior av den typ som herr Lidbom gjort här när det gäller regler för företagsköp. Det är ju uppenbarligen inte så ni tänker. Herr talman! Statsrådet ville här ha en lugnare debatt, och för min del är det alldeles utmärkt. Det skulle vara mycket lugnt och bra, om ni inte hade lagt fram de förslag ni nu presenterar, eftersom det är helt riktigt, som industriministern sade, att de aktuella företagen fungerar bra för närvarande, är utvecklingskraftiga, hävdar sig i internationell konkurrens osv. Varför då röra till det? De argument som industriministern angav för något slags samordning av investeringssituationen kan ju användas för varenda bransch. Man skulle alltså med samma resonemang kunna tillskapa delegationer för varenda bransch. Men då tror jag att 61 vi skulle få ett näringsliv, som inte kunde ägna sig åt diskussioner om utveckling utan som hela tiden skulle vara upptaget av delegationssammanträden. Det vore inte alls bra för vare sig sysselsättning eller utveckling.
Herr talman! Jag har velat, med skärpa, understryka den opinionsbildning som pågår och som har pågått i vårt land också i denna fråga och där vi har all anledning att observera den argumentation som förevarit och grundmotiven för opinionsbildningen. De har gått i riktning mot ett ökat förstatligande av läkemedelsindustrin.

Om det behöver vi väl i detta sammanhang inte tvista. Jag vågar hävda att regeringen inte kommer att föra fram förslagen utan att känna sig övertygad om deras riktighet med hänsyn till väsentliga medborgerliga intressen.

Jag kan inte motsäga herr Burenstam Linder i fråga om riksdagens eventuella beslut, men skulle riksdagen ha tagit ett sådant beslut som herr Burenstam Linder anger, kommer regeringen självfallet inte att träda riksdagens beslut för när. Då får vi undersöka vad som har beslutats och om i så fall frågan måste underställas riksdagen för en förnyad handläggning. Beträffande de anställda har jag förmenat att vi självfallet skall tillmäta deras inställning en utomordentlig betydelse. Kommer vi i allmänna sammanhang fram till att de anställda skall ha ett avgörande inflytande i samband med ett köp skall det också gälla det område som vi nu diskuterar, läkemedelsindustrin. Men jag tror också att det bör vara möjligt att i en diskussion med de anställda eller deras representanter föra in momentet om vad som är ändamålsenligt. De bör också kunna ha förståelse för det. Herr Burenstam Linder nämnde i sitt tidigare anförande att de anställda — Nr 15 med mycket kort varsel fått instruktion om att utse sina representanter. Tisdagen den Det kan ha ett samband med att vi i fråga om de anställdas företrädare 4 november 1975 har vänt oss till deras fackliga huvudorganisationer och att man därför —— som inom t.ex. Fabriksarbetareförbundet på grund av resa — har kommit — Om förstatligande fram relativt sent med beskedet till den lokala fackliga organisationen. = av läkemedelsindu Det är sådant som kan inträffa. Det är de lokala organisationerna som = strin skall nämna de personer som skall ingå i delegationen. Beslut kommer naturligtvis inte att tas förrän de haft tillfälle att nominera sina kandidater.

Herr talman! Detta med Norge var tydligen invecklat. Sakläget är att man i Norge — såsom jag tror sedan 1952 — har ett statligt monopol för partihandeln med läkemedel, vilket ger ett rikt material för en bedömning av hur bra det är med ett sådant monopol. Den utredning som väsentligen sysslade med frågan om en socialisering av apoteken hade i sina direktiv — jag är ledsen att behöva redogöra för det här inför industriministern — bl.a. uppgiften att granska även frågan om förstatligandet av droghandeln. Men med hänvisning till de dåliga erfarenheterna från Norge kom man i utredningen fram till slutsatsen, att man inte borde genomföra en sådan socialisering — något som både departementschefen, riksdagsutskottet och riksdagens kamrar instämde i. Det är mot den bakgrunden som jag menar att de ansträngningar som nu görs i Apoteksbolaget regi — och med stöd av uttalanden av regeringsledamöter — att slå under sig kvarvarande enskilda företag på droghandelns område är försök att gå emot andan i riksdagsbeslutet. Motivet, enligt Rune Johansson, för att man skulle skapa ett statligt monopol är att det har fungerat så bra när nu staten genom Apoteksbolaget har 70 926 av droghandeln att det borde vara rimligt att tänka sig att det skulle bli ännu bättre, om man fick den till 100 96. Detta tror jag är ett fullständigt tokigt sätt att resonera! Det sannolika är väl att det hittills har fungerat ganska bra därför att det finns konkurrens med andra företag. Det finns nu någonting att jämföra med, men inför ni ett statligt monopol här, försvinner denna konkurrensfördel.

Jag är inte konstitutionell expert i tillräcklig grad för att kunna avgöra om det konstitutionellt sett vore något fel av Apoteksbolaget — detta formellt enskilda bolag — att köpa upp alla konkurrenter med statsrådens goda minne. Det går antagligen inte att påvisa att det vore konstitutionellt felaktigt, men det är ändå fantastiskt märkvärdigt att det skall vara möjligt för ett bolag att bilda ett monopol, när riksdagen har gjort det uttalande som den faktiskt har gjort! 63 I huvudfrågan vill jag säga att talet om den här delegationen och de hot som ligger bakom och de långdragna diskussioner här som man tydligen tänker sig icke är någonting utvecklingsbefrämjande, icke är någonting sysselsättningsbefrämjande och icke är någonting exportbefrämjande för denna bransch; det kan industriministern vara övertygad om.
Herr talman! I det sistnämnda avseendet har vi delade meningar, och de delade meningarna får stå emot varandra. Jag har hävdat och hävdar fortfarande att det finns påtagliga vinster att göra vid en samordning av läkemedelsindustrin.

Däremot har man — jag tror jag har rätt att säga detta — vid diskussioner med företrädare för också det här företaget hävdat att det finns områden som det skulle vara av stort intresse att få föra en samordningsdiskussion omkring. Jag kan inte se att detta uttalande har gjorts i en känsla av att om man inte går in i en sådan diskussion kommer man att bli överspelad. Det blir naturligtvis den praktiska lösningen, ändamålsenligheten i ett eventuellt förslag, som för vederbörande kommer att utgöra grundvalen för ett slutgiltigt ställningstagande. Det är på den punkten jag säger att om delegationen kommer fram till att man borde åstadkomma en samordning inom ett delområde men två parter i diskussionerna inte kommer överens om villkoren, då skall det anmälas för regeringen, och vi kommer naturligtvis att överväga om vi skall söka gripa in. Om vi skulle finna att här borde ske ett förstatligande som kräver en lagstiftning, är det ju vid det tillfället som saken måste underställas riksdagen, och i så fall kommer det självfallet också att ske. Jag iakttog att herr Burenstam Linder i det senaste inlägget talade om andan i det riksdagsbeslut som fattats beträffande partihandeln. Det föreligger således inget bestämt uttalande som förhindrar överväganden av den karaktär som Apoteksbolaget f.n. är inbegripet i.
Herr talman! Det föreligger i texterna i både utskottsbetänkande och proposition klara ställningstaganden för att man inte skall ha ett statligt monopol på droghandel. Det är kanske inte någon idé att på det här stadiet av debatten läsa upp detta för industriministern, men så är det faktiskt.

Herr talman! Herr Burenstam Linder har frågat chefen för industridepartementet dels vilka motiven är för ett övertagande i statlig regi av läkemedelsindustrin, dels vilka motiven är för en socialisering av läromedelsproduktionen, dels om statsrådet avser att framlägga proposition om förstatligande av dessa branscher och dels på vilket sätt statsrådet avser att låta de anställdas uppfattning bättre än hittills få inverka på beslut om i vad mån staten skall överta företagen i dessa två industrier. Frågan om läromedelsproduktionen har överlämnats till mig för besvarande. Herr Molin har frågat mig om jag ansluter mig till riksdagens och dåvarande utbildningsministerns uppfattning 1973 att samhället inte bör ta över produktionen av läromedel. Fru Lantz har frågat utbildningsministern om ett förslag om läromedelsproduktionens förstatligande kan emotses under innevarande riksmöte. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Anledningen till dessa frågor tycks vara den socialdemokratiska partikongressens beslut att i partiprogrammet ta in ett krav på att samhället övertar produktionen av läromedel. Kongressen godkände också ett utlåtande från partistyrelsen enligt vilket regeringen noga bör följa utvecklingen på läromedelsområdet och vidta lämpliga åtgärder för att samhället skall få ett erforderligt inflytande på läromedelsproduktionen. Bakgrunden till kongressens beslut är iakttagelser om bristande allsidighet i skolarbetet beroende på bl.a. läromedlens utformning och innehåll samt om vinstintresset och koncentrationstendenserna i branschen. Den bristande allsidigheten har kommit att innebära att olika samhällsgruppers förhållanden och problem inte tillräckligt belyses i skolarbetet. Många barn känner sig av denna anledning också främmande i skolan. Till detta vill jag lägga att det i den skolpolitiska diskussionen under senare tid framkommit starka och välmotiverade krav på att skolan i högre grad än f. n. måste knyta an till samhällsoch arbetslivet i stort. Inte minst läromedlen spelar här en stor roll. För att säkerställa den allsidighet i undervisningen som läroplanerna föreskriver är det enligt min mening nödvändigt att kontinuerligt följa utvecklingen på detta område och vidta nödvändiga åtgärder. Allsidighet och objektivitet måste eftersträvas av alla parter i undervisningsprocessen. Innehållet i dessa begrepp är inte givet en gång för alla. En anpassning till förändringarna i vårt land och ute i världen måste ständigt ske bl.a. vad gäller läroplaner, lärarutbildning och läromedel. En viktig del i läromedelsutvecklingen är att läromedlen utformas så att alla elever ges bästa möjliga förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen och utvecklas i enlighet med sina förutsättningar. Detta är också ett viktigt inslag i kravet på allsidighet. Genom beslut 1973 upprättades statens institut för läromedelsinformation. Institutet registrerar centrala läromedel efter viss granskning och informerar genom särskilda kataloger kommuner och skolor om det utbud som finns på marknaden. Vidare fördelar institutet det särskilda produktionsstöd för bristområden som anslås av riksdagen varje år. Genom skolöverstyrelsens läromedelsnämnd, som också har en parlamentarisk sammansättning, är centrala läromedel inom samhällsorienterande ämnen underkastade en obligatorisk objektivitetsgranskning. Vidare är staten direkt engagerad i läromedelsproduktionen genom Liber Grafiska AB, som sedan 1973 är ett helägt statligt läromedelsföretag. I denna koncern ingår numera också Hermods förlag. Genom utbyggnaden av verksamheten inom TRU och Sveriges Radios skolprogramverksamhet sker en produktion av läromedel i samhällets regi. Det bör också nämnas att kommunerna, mot bakgrund av kraftigt ökade läromedelskostnader, i allt större utsträckning söker samordna läromedelsinköpen. Ett uttryck för detta är Kommunsamköp AB:s verksamhet. Mot bakgrund av behovet av att förse skolan med ett allsidigt utbud av läromedel och de stora kostnader som är förenade med kommunernas läromedelsinköp är det viktigt att även i fortsättningen noga följa utvecklingen inom läromedelsbranschen. Samhället har, som framgått av min redovisning, vidtagit en rad åtgärder för att garantera att skolan får tillgång till objektiva och allsidiga läromedel. Vad som redan gjorts utesluter inte att ytterligare åtgärder kan behövas.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

Herr talman! Arbetsvillkoren för oppositionsriksdagsmän är vad de är. Jag hoppas att de socialdemokratiska statsråden får litet arbetslivs erfarenhet genom en regeringsväxling nästa höst. Nr 15 I interpellationssvaret, som jag tackar för, sägs det att en ny kart Tisdagen den läggning av läromedelsbranschen skall göras. Men det är inte mer än 4 november 1975 några år sedan det kom en utredning om ”samhällsinsatser på lärome-— delsområdet”. Förslagen i den utredningen blev föremål för proposition — Om förstatligande 1973. Det har alltså bara gått två år sedan man på grundval av en ordentlig — av läromedelsproutredning fattade beslut om att avvisa kravet på en socialisering av lä — duktionen romedelsproduktionen. Så mycket har nog inte hänt i branschen sedan dess, och alldeles definitivt kan inget ha hänt som rubbar principen att det behövs mångfald och valmöjligheter och alls inte ett statsmonopol på läromedelsområdet. Statsrådet säger vidare att det i detta kartläggningsarbete inte kommer att ingå något uppdrag att överväga frågan om ett förstatligande av läromedelsproduktionen. Men detta, herr talman, är inte tillräckligt klart besked. Att man inte ger något sådant uppdrag vid kartläggningen behöver inte innebära att man inte avser att komma med ett socialiseringsförslag. Med tanke på att den socialdemokratiska partikongressen för sin del fattat beslut om ett förstatligande av läromedelsproduktionen lämnar statsrådets formulering vid handen att man har avsikter som man inte vågar avslöja. Tanken att förstatliga läromedelsproduktionen är synnerligen motbjudande. Att skapa ett statligt monopol på detta område strider inte bara mot krav på konkurrens och ekonomisk effektivitet. Det vore därutöver - och det är mycket viktigare — ett allvarligt hot mot objektivitet och frihet i utbildning, undervisning och forskning. Enligt svensk grundlag kan ingen hindras att trycka en lärobok. Det borde faktiskt den socialdemokratiska partikongressen tänka på när den uttalar sig för en socialisering av läromedelsproduktionen. Att förbjuda skolor att använda andra läroböcker — och det är kanske det som avses med det socialiseringsbeslut som man har talat om —- än dem som ett statligt monopolförlag givit ut vore grovt åsiktsförtryck. Risken att ett statsmonopol skulle ge likriktning och manipulation och den krypande rädslan för att utsättas för en sådan politisering i utbildningsväsendet är kuslig. Det kunde statsrådet gott kosta på sig att framhålla. Men ett sådant besked har vi inte fått. När man läser de motioner till den socialdemokratiska kongressen, där kravet på att socialisera läromedelstillverkningen förs fram, förstår man också att risken för likriktad utbildning inte bara skulle vara ett tomt hot. I den debatt som hölls på er kongress var inte objektivitetskravet något som precis stod i förgrunden. Det var det inte ens i fru Hjelm Walléns inlägg. Det var kanske snarare tvärtom, som framgår av kommentaren om läromedelsnämnden i statsrådets inlägg på partikongressen. Där heter det: ”I nämnden sitter flera partivänner, en LO-representant och två SSU-are. Det borde borga för att granskningen sköts på det sätt som vi vill.” Där fanns inte ett ord om objektivitet utan belåtenhet över att par 67 tivänner sköter granskningen som socialdemokraterna vill. I dag, i interpellationssvaret, nämner statsrådet inte mindre än åtta gånger kravet på ”allsidighet”. Det är bra — det är jag tacksam för. Men det borde då också sägas ifrån att allsidighet inte befrämjas av statsmonopol. Statsrådet säger att det är en bristande allsidighet som nu råder. En orsak till detta sägs vara koncentrationstendenserna i branschen. Koncentration är ett problem, men just därför vore det tokigt att satsa på en total koncentration i ett statligt monopol. På tal om koncentration inom denna sektor hänvisar socialdemokraterna ofta till Bonnierföretagen. Men enligt vad jag kunnat inhämta har Bonniers inte någon tillverkning av läromedel alls. En viss ökad koncentration i branschen har tillkommit genom att det statliga läromedelsförlaget — som inom parentes sagt, fru Hjelm-Wallén, inte heter Liber Grafiska utan Liber Läromedel som är ett dotterbolag till Liber Grafiska — övertagit ett antal läromedelstillverkare. En mycket allvarlig koncentration utgör också TRU och den stora monopolapparat på eterutsända utbildningsprogram som TRU bygger på. På tal om etermedia kan man också påpeka att ett allvarligt problem är att Sveriges Radios tryckta läromedel inte är föremål för någon objektivitetsgranskning. En anledning till den bristande allsidigheten i skolarbetet som statsrådet talar om sägs vara att ”olika samhällsgruppers förhållanden och problem inte tillräckligt belyses”. Det kan i och för sig vara sant. Risken för att ”vissa samhällsgruppers förhållanden” skulle behandlas felaktigt i en förstatligad läromedelstillverkning är dock mycket större. När rapporter nyligen lagts fram om hur stor andel av eleverna som slutar skolan utan att kunna rimligen läsa och skriva undrar jag också om statsrådet satt fingret just på den punkt som är den ömmaste i nutida skolarbete. Då statsrådet säger att många barn känner sig främmande i skolan därför att vissa samhällsgruppers problem inte tillräckligt belyses, så tror jag att det är den magraste av orsakerna till svårigheterna i skolans inre arbete. Herr talman! Om statsrådet ville ge en alldeles klar deklaration att det inte skall bli något förstatligande av läromedelsproduktionen, därför att det vore ett kusligt förhållande, skulle denna debatt mycket snabbt kunna avslutas.

Herr talman! Fru statsrådet Hjelm-Wallén säger litet förvånat i sitt svar: ”Anledningen till dessa frågor tycks vara den socialdemokratiska partikongressens beslut att i partiprogrammet ta in ett krav om att samhället övertar produktionen av läromedel.” Ja, det är anledningen. När det högsta beslutande organet inom regeringspartiet mot den föredragandes vilja fattar beslut om ett förstatligande av läromedelstillverkningen är det väl ganska naturligt att man frågar vederbörande föredragande - som samtidigt råkar vara skolminister — hur det skall bli. Och inte fick vi mycket klarhet i det svar som fru Hjelm-Wallén lämnade. Det sägs i svaret att man skall låta genomföra en kartläggning av läromedelsbranschen och att det under den tid som kartläggningsarbetet pågår inte är aktuellt med något förstatligande. Det är väl så man får tolka den sista meningen i svaret, förmodar jag. Läromedelsbranschen är emellertid den kanske bäst kartlagda av alla produktionssektorer som vi har. Vi har haft en läromedelsutredning, som lade fram sitt betänkande 1971, och vi har haft en litteraturutredning. Som också herr Burenstam Linder påpekade finns det inget behov av att ytterligare kartlägga denna bransch. Man måste därför fråga vad detta kartläggningsarbete syftar till. Vad skall hända när kartläggningen är gjord — eftersom den ju i huvudsak kommer att visa vad vi redan vet? Kommer de socialdemokratiska dogmatiker som fick majoritet vid partikongressen att bli till freds med en kartläggning som visar vad de redan förut visste? Eller är det kanske snarare så att denna kartläggning skall göras därför att den är en nödvändig förberedelse för en socialisering? I så fall skulle ju den kartläggning som statsrådet talar om i sitt svar vara en naturlig förberedelse för ett förstatligande. Det verkar som om socialdemokraterna alltid tar fram de olyckligaste socialiseringsobjekten. Vi diskuterade för en stund sedan läkemedlen, och under den debatten framfördes några som jag tycker vägande motiv för att det är särskilt olyckligt att förstatliga läkemedlen. Jag skall här ta fram ett antal argument som visar varför det är särskilt olyckligt att socialisera framställningen av läroböcker. I fru Hjelm-Walléns interpellationssvar nämns fyra krav som bör ställas på läromedlen: objektivitet, allsidighet, kvalitet och rimliga priser. Jag tycker att det är en utmärkt sammanfattning av de krav som skall ställas på läromedlen, men jag anser att alla de fyra kraven efter en analys leder fram till slutsatsen att man bör undvika att förstatliga framställningen av läromedel. Låt mig börja med priserna. Vi har erfarenheter av vad ett statsmonopol betyder för prisbildningen. Apoteksbolaget tycker jag där är ett belysande exempel. Vi har också på förlagssidan ett statligt monopol, inte när det gäller tillverkning av läroböcker men däremot vad gäller offentliga publikationer, nämligen Allmänna förlaget. Alltsedan det förlaget bildades har verksamheten där varit föremål för kontinuerlig kritik här i riksdagen och från de statsmyndigheter som har tvingats anlita Allmänna förlaget. Allmänna förlagets rätt att granska all framställning av statliga trycksaker har lett till förlängda produktionstider och dyrare produkter. Efter en ingående undersökning av Allmänna förlagets sätt att fungera som gjordes av Dagens Nyheter för ett antal år sedan sammanfattades resultatet under rubriken ”Att förlägga miljoner”. Man kunde konstatera att när konkurrensen upphörde försvann också prispressen, och då blev produkterna dyrare. Jag tror att utvecklingen kommer att bli densamma om man får ett monopol på framställning av läroböcker. Jag har själv skrivit läroböcker, och jag har i samband därmed undersökt produktionskostnaderna hos olika förlag. Jag kan försäkra kammaren att inte låg de statliga producenterna lägst. Frågan om kvaliteten på läromedlen är naturligtvis viktig. Jag tror att man kan säga att kvaliteten i dag inte är helt tillfredsställande, och man kan kanske med visst fog tala om risk för sjunkande kvalitet. Av det skälet har jag flera år å rad här i riksdagen motionerat om åtgärder för stöd åt läromedel och facklitteratur, bl.a. i samband med behandlingen av litteraturstödet i våras. Dessa förslag har avslagits. Inte kan väl kvaliteten i läroböckerna bli bättre av att ett enda förlag får rätt att ge ut alla läroböcker. Är det inte tvärtom så att chansen för god kvalitet ökar om skolor, lärare och utbildningsnämnder kan få välja mellan olika böcker från olika förlag? Kan inte de människor som skall använda läromedlen — skolorna, lärarna, eleverna genom sin representation — själva avgöra kvaliteten på böckerna långt bättre än statliga tillverkare eller statliga myndigheter? Kravet på allsidighet och objektivitet är naturligtvis också väsentliga krav på läromedlen. I svaret sägs att innehållet i dessa begrepp inte är givet en gång för alla. Det uttalandet har jag litet svårt att förstå. Betyder det, fru statsråd, att ”objektivitet” har en innebörd vid ett tillfälle och en annan innebörd vid ett annat tillfälle? Betyder det att ”objektivitet” har en innebörd under en regering och en annan innebörd under en annan regering? Jag tycker det skulle vara intressant att höra vad det är som ligger bakom den formuleringen. Vi har i dag en objektivitetsgranskning av läromedlen, bl.a. i samhällskunskap. Denna läromedelsgranskning är naturligtvis inte metodiskt helt tillfredsställande, men den är ändå ett rätt ambitiöst försök att från samhällets sida påverka graden av objektivitet. Men en sådan objektivitetsgranskning förutsätter såvitt jag kan förstå att ”objektivitet” är ett begrepp som har en en gång för alla given innebörd och att man inte genom politiska beslut skall avgöra vad ”objektivitet” är för någonting. — Här finns uppenbarligen en oklarhet i det svar statsrådet lämnat. Enligt min mening är kravet på allsidighet och objektivitet det väsentligaste skälet mot en socialisering av läromedelsutgivningen. Hur skulle det se ut om staten på en gång hade rätt att ge ut alla läroböcker och att granska objektiviteten i dessa läroböcker? Vilken enastående möjlighet för de politiskt maktägande att starta den politiska indoktrineringen redan på lågstadiet! Var det syftet med den socialdemokratiska partikongressens beslut — att man på detta vis skulle öka det styrande socialdemokratiska partiets möjligheter att påverka själva innehållet i läroböckerna? Instämmer i så fall statsrådet Hjelm-Wallén i den målsättningen? På den punkten tycker jag att man borde kunna lämna ett svar även inför starten av en kartläggning. För dem som har skrivit läroböcker uppkommer frågan: Vad händer med befintliga läroböcker som används i skolorna och som är utgivna på privata förlag? Skall de förbjudas? Skall skolorna förbjudas använda dem? Skall det föreskrivas att utgivningen av nya upplagor skall ske vid det statliga förlaget och inte på t.ex. Bonniers? Skall framställningen av läroböcker av detta slag helt förbjudas därför att de en gång utgavs på ett privat förlag? Får vi i så fall rätt att använda ett norskt eller ett danskt förlag? Och vad händer om man försöker importera i Danmark och Norge framställda läromedel? Ligger det inte i förlängningen av det här resonemanget att ni också måste kontrollera distributionsledet och därför socialisera bokhandeln? Min slutsats är att alla de krav på bra läromedel som finns angivna i statsrådets svar — att de skall vara billiga, att de skall vara av hög kvalitet, att de skall vara allsidiga och objektiva — talar för att det bör finnas många olika utgivare av läroböcker. Om staten fick monopol på framställning av läromedel skulle läromedlen bli dyrare, de skulle få lägre kvalitet och de skulle kännetecknas av mindre allsidighet och mindre objektivitet. Denna slutsats är inte särskilt märklig; den har bl.a. riksdagen kommit till tidigare. Med anledning av propositionen om läromedel 1973 uttalade utbildningsutskottet — vilket riksdagen anslöt sig till — att samhället inte kan ta över produktionen av läromedel. Man avstyrkte därför en motion om samhällsproduktion av läromedel. Motivet för detta ställningstagande från riksdagens sida var att många förlag producerar både läroböcker och andra böcker och att man av det skälet skulle för att socialisera läromedelsutgivningen också behöva socialisera all bokutgivning. Det skulle uppenbarligen kunna utgöra ett hot mot tryckfriheten. Den socialiseringsbit det här gäller har alltså direkt anknytning också till yttrandefriheten och den andliga friheten i vårt land. Därför är detta en oerhört viktig fråga. Det är en fråga där vi har rätt att få ett klarare besked än det vi fick i fru Hjelm-Walléns svar. Jag vill alltså upprepa: Planerar ni för framtiden en socialisering av läromedelsutgivningen? Är den i ert svar angivna kartläggningen en förberedelse för en sådan socialisering?

Herr talman! Jag skall först be att få tacka statsrådet för svaret. Den helt övervägande delen av de läromedel som används i grundskolan, gymnasieskolan och högskolan framställs, marknadsförs och distribueras i privat regi. Det betyder att privata företag gör stora vinster på läromedel. Företagens vinster får ytterst skattebetalarna bekosta via den proportionella kommunalskatten. I en prisundersökning som läromedelsutredningen företog kunde konstateras att ”läromedel för grundskolan och gymnasiet i genomsnitt alltid är för förlagen framgångsrika projekt”. Ja, varför skulle annars läromedelsföretag växa upp som svampar ur jorden? Man kan alltså slå fast att framställningen av läromedel styrs av profiten. Man kan vidare fråga sig om detta är ett rimligt förhållande. Läromedelsproduktionen borde väl om något område undandras den privata Det är regering och riksdag som fastställer utbildningens inriktning, men det är de privata profitintressena som svarar för att genom sin utgivning tolka och i praktiken styra en stor del av undervisningen i vårt land. Den privata kontrollen av läromedelsproduktionen leder till att de borgerliga värderingarna befästs. Fortfarande är t.ex. svensk historia en historia om svenska kungars öden och leverne. Arbetarrörelsens historia och dess ideologi har fortfarande ett alltför litet utrymme i skolböckerna. Inte heller förhållandena i det moderna samhällsoch arbetslivet har det utrymme de borde ha i läromedlen. Alltjämt förmedlas via läroböckerna en ensidig borgerlig världsuppfattning. En rad utredningar har alltsedan 1934 sysselsatt sig med läromedelsproblematiken. Man har undersökt hur utbildningsväsendet bäst skall kunna försörjas med läromedel, som stöder de mål för utbildningen som statsmakterna fastställt, och hur läromedlen skall kunna bli effektiva hjälpmedel för lärare och elever i inlärningsprocessen. Läromedelsutredningen konstaterade att läromedelsproduktionen ”är så starkt koncentrerad till vissa företag att man kan tala om monopolistiska tendenser”. Och den utveckling som bl.a. i propositionen 1973:76 kunde konstateras, nämligen att utvecklingen på läromedelsområdet går mot större enheter, har fortsatt. Det sker en fortsatt ägarkoncentration när det gäller företagen på läromedelsområdet. Det är sant att samhället under senare år på olika sätt försökt engagera sig i produktionen av läromedel. En central läromedelsnämnd har tillkommit för att granska objektiviteten i alla slag av läromedel. Nämnden har parlamentarisk sammansättning, men man kan starkt ifrågasätta om objektiviteten belyses ur alla aspekter så länge vpk är utestängt från deltagande i denna nämnd. Så länge som inte alla riksdagspartier har rätt att delta i denna granskning, är vpk inte berett att kalla granskningen objektiv. Dessutom har statens institut för läromedelsinformation upprättats. Vidare är staten direkt engagerad via Liber Grafiska AB i produktionen av läromedel. Jag vill på inget sätt förringa betydelsen av dessa engagemang från statsmakternas sida, men med vetskap om den starka koncentrationsprocess som pågår undrar jag om det inte vore befogat med mer genomgripande åtgärder för att säkra samhällets inflytande på läromedelsproduktionen. Samhällets andel av läromedelsproduktionen uppgår bara till 10 926 av läromedelsmarknaden. Frågan om förstatligande av läromedelsproduktionen är ingalunda ny. Vänsterpartiet kommunisterna har drivit frågan om statligt övertagande av läromedelsproduktionen sedan lång tid tillbaka och i olika varianter. Så tidigt som 1937 motionerade det dåvarande kommunistpartiet om ett statligt skolboksförlag. 1945 stödde kommunisterna en socialdemokratisk motion om utredning angående ett statligt bokförlag. Denna motion bifölls också av riksdagen. 1962 avslogs en motion angående in rättande av ett statligt förlag för skolböcker, och 1964 gav riksdagen regeringen till känna sin uppfattning angående utredning av frågan om ett samhällsägt bokförlag. 1972 avslogs en begäran om en utredning om hur spekulationen på läromedelsmarknaden skall stoppas. Senast i år har vpk motionerat om ett förstatligande av Esselte Studium AB och av läromedelsföretag kontrollerade av Esselte. Det lär finnas upp emot 800 företag som tillverkar någon form av läromedel. Många av dessa företag är små. Men det finns en jätte bland företagen, och det är Esselte. Esselte, som är Västeuropas största i sitt slag, behärskar hälften av den svenska marknaden. En enorm koncentration av privata förlagsresurser har samlats under Esselte på senare tid. Här kan nämnas Svenska Bokförlaget, A. V. Carlsson, Bergvalls, Saga, Svensk Lärartidnings förlag, Skrivrit, Norstedts skolavdelning, Almqvist & Wiksells skolavdelning och Gumperts. Det föreligger med andra ord ett motsatsförhållande mellan samhällsintressena och de privata intressena, som inte kan upphöra på annat sätt än att Esselte Studium AB och andra av Esseltekoncernen kontrollerade läromedelsföretag övergår i samhällets ägo. Till statsrådet vill jag säga att jag till stor del instämmer i vad som sägs i svaret. Man har från regeringshåll observerat den starka koncentrationsprocessen, och man har funnit en motsägelse i det förhållandet att statsmakterna fastställer utbildningspolitiska mål medan de privata företagen får tolka de målen. Man kommer från regeringshåll att kontinuerligt följa utvecklingen på läromedelsområdet och man vill garantera att skolan får tillgång till objektiva och allsidiga läromedel. Socialdemokraterna analyserar alltså problemställningen på ett riktigt sätt, och så långt är allt gott och väl. Men slutsatsen blir en ordentlig kullerbytta. Regeringen avser endast att ånyo låta kartlägga läromedelsbranschen, utan att vid denna kartläggning ta upp frågan om förstatligande. Trots att statsrådet liksom jag konstaterar att det förekommer påtagliga brister på detta område är hon inte beredd att vidta några som helst åtgärder. Allt förblir vid det gamla. Jag hade därför trott att både herr Molin och herr Burenstam Linder skulle vara nöjda med svaret. Statsrådet sitter på två stolar. Någon gång måste man ramla mitt emellan — jag väntar på den dunsen. Det förvånar mig egentligen inte att statsrådet — som jag ser det — tillmötesgår borgerliga partier. Det har hänt så ofta på sista tiden. Men vad som är anmärkningsvärt är att statsrådet verkar ha åsidosatt rekommendationer från sitt eget partis kongress. I andra sammanhang talas det vitt och brett om att lyssna på rörelsen. Har statsrådet glömt bort det lyssnandet? Vänsterpartiet kommunisterna menar att det enda sättet för samhället att erhålla något betydande inflytande över läromedelsproduktionen är att förstatliga densamma. Vänsterpartiet kommunisterna har anvisat en praktisk väg att nå detta mål, nämligen att som en första etapp socialisera åtminstone det största av läromedelsföretagen, Esselte.

Herr talman! Läromedelsutredningen som väl trots allt borde besitta en större sakkunskap än den som fanns representerad vid den socialdemokratiska partikongressen sade i sitt betänkande att ett samhällsövertagande av hela läromedelsmarknaden inte är möjligt i dagens situation med ett stort antal olika slags läromedel och en på ett stort antal förlag och branscher splittrad läromedelsmarknad. Vi har i dag ungefär 700 olika företag som levererar läromedel, men då har jag i detta inkluderat allt från suddgummi till TV — eller annan AV-materiel. Vad diskussionen här rör sig om är givetvis i första hand läroböcker — det tar jag för givet. Det rör sig alltså inte om läromedel i stort; i så fall är antalet producerande förlag betydligt mindre. Men jag ställer mig frågande inför en sak. Kan man över huvud taget förstatliga läromedel? Att man kan göra det som en typ av samordning och på annat sätt när det gäller läkemedel, har ju framgått av den debatt som nyligen förts här i kammaren. Både herr Staffan Burenstam Linder och herr Molin tog i sina anföranden upp den nu gällande grundlagen och även det förslag till grundläggande frioch rättigheter som föreligger i ett betänkande. Låt mig läsa i det aktuella kapitlet 2§ första stycket: ”Varje medborgare åtnjuter yttrandeoch tryckfrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt uttrycka sina tankar, åsikter och känslor samt meddela uppgifter och upplysningar.” Detta är förslaget till den nya lydelsen som riksdagen med all sannolikhet kommer att antaga. Innebörden är att varje människa i det här landet och varje förlag har rätt att ge ut en bok, kalla den lärobok och ta upp till behandling praktiskt taget vilket ämne som helst. För läroböcker i samhällsorienterande ämnen finns nu en central granskning, objektivitetsgranskningen, men i huvudsak kan skolan i dag välja läromedel fritt. För ett par år sedan hade jag här i kammaren en debatt med dåvarande utbildningsministern, statsrådet Carlsson. Jag hade ställt en fråga angående den lokala skolstyrelsens svårigheter att vara den instans som enligt gällande förordning är ansvarig för val av läromedel och att göra dessa val. Statsrådet svarade då att han för sin del skulle göra allt vad han kunde för att skolstyrelserna inte skulle frånhända sig denna rätt. Om jag nu kopplar samman den princip som dåvarande utbildningsministern gjorde sig till tolk för, nämligen att det är den lokala skolstyrelsen som är huvudansvarig för val av läromedel, med grundlagens krav på rättighet för var och en att ge ut en lärobok, framkommer en tydlig glidning. Jag är ganska säker på att denna glidning har skett i samband med bytet av utbildningsminister, därför att grundlagen är trots allt en fastare grund att bygga på. I stället för att diskutera förstatligandet av läromedel som man nu gör borde man diskutera, vilket också herr Burenstam Linder anförde, ett tvång från statsmakternas sida när det gäller vilka läromedel som skall användas i skolan. Man bortser helt från den nu gällande principen att det yttersta ansvaret åvilar skolstyrelserna. I princip har ett steg redan tagits på den vägen. Inom Kommunförbundet finns det en tendens att fastställa ett allt mindre antal titlar och att begränsa lärarnas urvalsmöjlighet. Det är ju i allmänhet lärarna som lägger fram förslagen om läromedel. Kommunsamköp, som till stor del svarar för inköpen av läromedel, har dessutom föreslagit läromedelsföretagen att dessa skall upphöra med direktinformation till lärarna och i stället låta all information kanaliseras genom och samordnas av Kommunsamköp. Detta kan naturligtvis ses som ett litet första steg, och nästa steg i det s.k. förstatligandet av läromedel måste alltså bli att staten talar om vilka böcker som skall vara tillåtna att saluföras i skolorna. Men om vi går till andra stycket av samma paragraf om de grundläggande frioch rättigheterna som jag nyss citerade så heter det: ”Varje medborgare åtnjuter rätt till information, rätt att taga del av allmän handling samt rätt att i övrigt inhämta och mottaga uppgifter, upplysningar och meningsyttringar.” Det sista avser den s.k. läsrätten. Då kommer ett förslag att begränsa och klart styra skolornas val av läromedel som i sin tur medför att eleverna inte får den fria rätten att inhämta och mottaga uppgifter, upplysningar och meningsyttringar, och givetvis strider detta mot de av statsrådet anförda kravet på allsidighet.

Jag kan inte se annat än att statsrådet måste hålla med mig om att ett sådant förslag om förstatligande i praktiken innebär en central dirigering av vilka läromedel våra svenska skolor får använda i undervisningen, och det anser jag, liksom Staffan Burenstam Linder, dels vara åsiktsförtryck, dels strida mot andra stycket i 2 § om de grundläggande frioch rättigheterna. Till sist vill jag bara ställa en ytterligare fråga till statsrådet, och den gäller kartläggningen. Läromedelsutredningen gjorde en ordentlig kartläggning av läromedel och läromedelsproduktion i vårt land. Vad är det för kartläggning statsrådet syftar till? Gäller den antalet förlag, förlagens olika titlar, användningen av läroböcker från olika förlag, upplagsstorlekar, prissättning e. d. eller är det en kartläggning också på så att säga ideologisk grund som går utanför den objektivitetsgranskning som nu sker av de centrala läromedlen? Jag delar åsikten att statsrådet i viss mån sitter på två stolar, och eftersom statsrådet kanske har byggt upp svaret på räddningsplankan kartläggning vore det intressant att höra vilken form av kartläggning som statsrådet Lena Hielm-Wallén avser att starta.

Herr talman! Först vill jag säga till herr Burenstam Linder: Om han tror att det är att skaffa sig arbetslivserfarenhet att vara oppositionspolitiker i riksdagen så har han helt missförstått den debatten. Jag menar att röstläget i den här debatten borde kunna tonas ner åtskilligt. Av mitt svar framgick det ju att regeringen inte har några aktuella planer på att förstatliga läromedelsproduktionen — självklart inte heller några hemliga planer som vi inte avslöjar, vilket herr Burenstam Linder sökte förfäkta. Otvetydigt finns kravet på förstatligande inskrivet i det socialdemokratiska partiprogrammet, men partikongressen har också fattat beslut om mera näraliggande handlingslinjer för regeringen. I dessa handlingslinjer heter det att regeringen nogsamt skall följa utvecklingen på läromedelsområdet och vidta de åtgärder som behövs för att samhället skall få erforderligt inflytande över läromedelsproduktionen. Det beslut som partikongressen fattade menar jag innebär att vi just skall följa utvecklingen. Det sker genom den aviserade kartläggningen. Det är alldeles klart att samhället måste ha stort inflytande över läromedelsmarknaden, men det kan ta sig många uttryck. Jag har i svaret redogjort för hur inflytandet ser ut i dag, men om detta räcker får alltså kartläggningen utvisa. Det är alldeles givet att om de monopoltendenser som redan i dag finns inom branschen ytterligare förstärks — framför allt genom att det helt dominerande privata förlaget blir ännu mycket större — eller om branschen på annat sätt inte kommer att fungera tillfredsställande måste samhället gripa in mera aktivt. Då kan någon form av förstatligande bli aktuell — men med bevarande av god tillgång på läromedel och möjligheter att göra urval. Vi eftersträvar inte något enhetsläromedel, något åsiktsmonopol på läroboksutbudet. Tvärtom! Vi anser att det är vår skyldighet att effektivisera branschen med bibehållande av konkurrensen — konkurrensen där den fungerar bra, det gör den tyvärr inte på hela området — och med bibehållande av valfriheten för konsumenterna, dvs. kommunerna och ytterst lärare och elever. Fru Sundberg frågade vad kartläggningen skulle innehålla. Jag menar med begreppet kartläggning precis det som ligger i ordet.

Med det menar jag antalet böcker per ämne, var böcker saknas helt, osv. Några förslag till åtgärder ber jag inte om i detta kartläggningsarbete. Det förvånar mig att t.o.m. en kartläggning misstänkliggörs från borgerligt håll. Branschen har inte kartlagts sedan 1969, och ingen kan väl säga att den fungerar helt tillfredsställande. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att ni är mycket starkt förblindade i er tro på de fria marknadskrafternas spel. Ni måste väl också inse att samhället har skyldigheter på detta område, gentemot skolorna lokalt, gentemot eleverna. Jag menar att vi skulle springa ifrån denna skyldighet genom att sitta med armarna i kors och bara förlita oss på en fri konkurrens. Det här har folk inom branschen också förstått. Någon dag efter det att partikongressen tog sitt beslut att föra in förstatligandekravet i partiprogrammet uttalade Esseltekoncernens verkställande direktör Sven Wahlgren i Upsala Nya Tidning att han välkomnar en objektiv utredning om branschen. Jag menar att det är helt omöjligt att förfäkta marknadskrafternas fria spel inom den här branschen. Det fungerar inte tillfredsställande så som det nu är. Denna blåögda tro på marknadskrafterna har i realiteten också riksdagen för länge sedan lämnat. De direkt berörda, elever, lärare och lokala skolstyrelser, kan ge besked om hur situationen ser ut. Där marknaden är kommersiellt intressant, där ger sig alla producenter ut och slåss med varandra genom fördyrande marknadsföringskostnader, stora kostnader som ytterst måste betalas av skolstyrelserna och skattebetalarna. Nybörjarböcker i engelska och matematik kan vara exempel på sådana områden. Antalet utbjudna böcker i detta nybörjarmaterial är 15 resp. 12. Lärare kan berätta om hur de utsätts för marknadsföringskampanjer som de ibland upplever som ganska påträngande. Lärare kan också berätta om hur de ibland upplever utbudet alltför omfattande, någonting som gör hela urvalssituationen mycket förvirrad. Kommunala skolpolitiker uttrycker ofta sitt missnöje över läromedel. Det må gälla priser eller läroböckernas standard, marknadsföringen eller tillgången på läromedel. Även där den fria konkurrensen fungerar finns det alltså anledning till kritik. Det här är inte alls något okänt fenomen. I Falu-Kuriren instämmer man i den här synen och uttrycker sig så här: ”Inom skolorna finns det faktiskt visst gehör för idén att förstatliga läromedelsindustrin. För detta har faktiskt läromedelsförlagen sig själva att skylla i viss mån.” Men det finns en ännu allvarligare kritik, nämligen att läromedelsbranschen i dag inte lever upp till kravet att fylla hela skolans behov av läroböcker. Många av gymnasielinjernas varianter och grenar och en stor del av gymnasieskolans specialkurser anses inte vara kommersiellt intressanta, eftersom de har för ringa omfattning. Likaså är det ointressant att producera böcker för invandrarundervisning, för specialundervisning och över huvud taget för små grupper, för elever med särskilda behov. Eftersom de fria marknadskrafterna inte fungerar inom branschen i detta avseende blir det staten som måste gå in via produktionsstöd för att täcka de värsta bristerna. De privata intressena är alltså en dålig garanti för ett mångsidigt utbud av läromedel. Så länge marknaden var expansiv fanns det intresse från de privata förlagens sida att ge ut läromedel — många och olika läromedel. Men när marknaden inte längre är expansiv, när vinsterna inte längre blir lika goda, gäller samma regler som i all övrig privat ekonomisk verksamhet; det rör sig om nedskärningar, be gränsningar av sortiment, begränsningar av udda material. Utan samhälleliga ingripanden skulle detta alltså bli mycket kännbart för skolan, och vitala delar i hela skolans verksamhet skulle få stora svårigheter. När den nya läroplanen för grundskolan genomfördes 1969 krävdes det väldigt många nya läromedel. Förlagen arbetade hårt, skrev om, skrev nytt, gjorde läromedelspaket, övningsböcker, ljudoch bildmaterial, extra bredvidläsningsböcker osv. Det här var en jätteuppgift för förlagen och för alla de författare som tog på sig stor arbetsbörda. Och det är någonting som skolan självfallet måste vara tacksam för — även om man så här i efterhand kan säga att en hel del läromedel och läromedelspaket nog ibland togs emot alltför okritiskt. Men i stort sett fick skolan bättre läromedel, som följde den nya läroplanen och som eleverna upplevde som stimulerande. Men priserna ökade — kraftigt! Nu tror jag att den här guldåldern för läromedelsförlagen är passerad. Kommunerna har blivit mindre benägna att köpa dyra läromedel. Det finns en press på förlagen att producera billigare för att få sina produkter sålda. Marknaden är alltså inte lika lönsam längre. Kommunerna har blivit mer kostnadsmedvetna, och lärarna och eleverna har fått ett nytt motstånd mot heltäckande läromedel i form av paket. Det här har gjort att de mest lukrativa områdena inom branschen har försvunnit. Det finns en risk i detta också. Fru Lantz menar att förlagen gör stora vinster på läromedlen, men jag vill säga till henne att det förmodligen inte är så i dag. Det gäller enstaka läromedel, men det gäller inte hela branschen. Det där får vi låta kartläggningen utvisa. Jag tror inte att det är så enkelt som att koncentrationen är en följd av stora vinster. Det kan vara tvärtom, och med det finns en risk förenad, nämligen att en dålig lönsamhet på området också innebär koncentration. Det har varit fallet för de företag som det statliga förlaget har fått överta. Risken är också att utrymmet för experiment på läromedelsområdet minskar i denna situation och att man kanske ytterligare sviker de smala områdena i skolverksamheten och satsar på säkra kort i stället. Detta måste vi från samhällets sida självfallet vara på vår vakt emot, ty vår uppgift måste vara att garantera möjligheterna till experiment och utveckling på läromedelsområdet. Det är då ytterligare ett skäl till ökat ansvarstagande från samhällets sida på läromedelsområdet. Läromedel är ju inte vilken produkt som helst. Det är samhället som skapar behovet av dem och som i stort sett fastställer vad produkten, läroboken, skall innehålla. Samhället har ju en direkt skyldighet att se till att de läromedel som erbjuds eleven i undervisningen stämmer med läroplanerna och att innehållet är allsidigt och har en acceptabel kvalitet. Vidare är det kommunerna som är konsumenter. Kostnaderna för läromedlen drabbar ytterst kommunalskattebetalarna. Av dessa skäl måste vi skaffa oss större inflytande. Men ett större inflytande innebär inte att vi vill ha ett statligt monopol på denna sektor. Allt tal om att vi socialdemokrater skulle eftersträva ett statligt monopol inom läromedelsframställningen är helt fel. Det är alldeles befängt att påstå att vi skulle önska likrikta läroböckerna och skapa någon sorts enhetsläromedel, vad nu det kan vara. Studera våra kongressprotokoll och kongressmaterialet i övrigt — det finns ingenting där om detta. Det är fel av flera skäl. För det första kommer vi inte att ändra på principen att skolstyrelserna tillsammans med ämneskonferenserna och tillsammans med klasserna och eleverna väljer läromedlen. Det är riktigt, som både fru Sundberg och herr Burenstam Linder säger, att den rätten inte förmenas dessa parter i dag och inte skall förmenas dem i framtiden heller. I detta val måste det självfallet finnas flera läromedel att tillgå. Tyvärr är det, som jag har sagt, inte fallet i dag på alla områden, eftersom branschen sviker sin uppgift. För det andra kan man heller aldrig tvinga läraren och klassen att använda ett visst läromedel. Det är helt uteslutet och kommer att vara det i fortsättningen också. För det tredje måste den granskning som läromedlen i dag utsätts för gälla både de som produceras av statliga förlag och de som framställs av andra förlag. Herr Burenstam Linder har fel när han säger att Sveriges Radios icke eterburna läromedel inte granskas. De blir granskade. Beträffande objektiviteten vid granskningen skulle jag vilja säga att herr Molin säkerligen känner till att åtskilliga samhällsvetare har framfört den uppfattningen att det inte går att en gång för alla tala om vad objektivitetsbegreppet skall innehålla. Jag delar den bedömningen. Ett sådant begrepp måste ses mot bakgrund av den kunskap som vi har vid varje tidpunkt, och därför betyder samhällsförändringarna väldigt mycket för vad vi lägger in i det begreppet. Men det skiftar inte med olika regeringar eller på något liknande sätt, som herr Molin försökte antyda. Herr Molin borde väl vara medveten om att vi inte längre använder Bibeln som lexikon för t.ex. naturvetenskapliga kunskaper, vilket ju en gång i tiden skedde. Om jag gör ytterligare en utvikning beträffande det objektiva och det allsidiga, skulle jag vilja säga att jag har den allmänna uppfattningen att läromedlen i dag ur objektivitetssynpunkt har ett tillfredsställande utseende. Jag tror att dels den granskning som sker, dels den allmänna medveienheten om denna fråga gör att vi har fått den här förbättringen till stånd. Men visst brister det i allsidighet. Objektivitetsbegreppet kan ju endast avse vad som står i läroboken — inte vad som inte står där. Allsidigheten däremot avser ju hela beskrivningen av verkligheten. Tar läroboken upp det som är relevant? Ger man genom sitt urval av stoff en rättvis beskrivning av vårt samhälle? Här menar jag att det är riktigt när man 1. ex. från fackligt håll anklagar vissa läromedel för att de inte i tillräcklig utsträckning innehåller det som ändå av stora löntagargrupper anses vara mycket viktiga delar av verkligheten. Jag kom egentligen av mig i min uppräkning av anledningarna till att vi inte ville ha ett statligt monopol. Den tredje punkten sade jag gällde att granskningen självfallet skulle vara kvar i framtiden oberoende av vilka former det ökade samhällsinflytandet får. Den fjärde punkten är för mig att också ett ökat statligt grepp över själva produktionen innefattar att olika författare eller författarlag får utveckla sina idéer om läroboksframställning. Jag menar att konkurrensen mellan författare och författarlag är betydelsefull. Det är självklart att man lokalt skall kunna välja läromedel och välja bland flera. Och det är något som våra insatser hittills har gått ut på. Sammanfattningsvis vill jag säga att socialdemokratins inställning i läromedelsfrågan är att samhället måste ta på sig ett avsevärt inflytande — av alla de skäl som jag har nämnt. Men inte för att likrikta eller för att ge sig in på alla de fasor som de borgerliga beskriver, utan för att förbättra situationen och effektivisera läromedlen.

Herr talman! Fru statsrådet förde en debatt mot de fria marknadskrafterna, men inlägget måste ha varit riktat mot någon frånvarande debattör. Såvitt jag vet är det ingen här i kammaren som ansett att de fria marknadskrafterna, såsom statsrådet tycktes uppfatta dem, skulle verka på den här marknaden. En stat behövs för att dra upp ramar och riktlinjer och kontroll och både det ena och det andra i den ekonomiska verksamheten. Det ingår åtminstone i det budskap som vi försöker förmedla. För att ta ett exempel anser vi att man skall ha en objektivitetskontroll. Jag gick t.o.m. så långt att jag ansåg att det skulle vara en sådan även när det gäller Sveriges Radios tryckta läromedel, kanske för övrigt också i fråga om dess bildmaterial, vilket f. n. inte är fallet. När det gäller de tryckta läromedlen kanske jag yttrade mig en smula oförsiktigt. Om jag förstår rätt har de borgerliga partierna gemensamt i riksdagen försökt driva kravet på att det verkligen skall vara beslut på att objektivitetsgranskning skall förekomma; att den borgerliga reservationen föll i riksdagen men att det ändå föreligger en frivillig överenskommelse mellan läromedelsnämnden och Sveriges Radio om en sådan granskning. Det är möjligt att jag har fel härvidlag. Jag uttryckte mig som sagt en smula oförsiktigt, men jag anser att det alltså skall vara inte bara en sådan frivillig överenskommelse. På tal om marknadskrafterna hade statsrådet också en hel del resonemang om läromedel på smala sektorer. Ja, det är riktigt att det finns sådana smala sektorer, och de är också exempel på att det där behövs ingripanden av samhälleligt slag — man har ju ett system med en viss subventionering av läromedelsproduktionen på sådana områden. När det gäller det statliga förlaget Liber tror jag att statsrådet tvingas erkänna att det förlaget inte utan speciellt stöd gör några särskilda insatser för att få ut mera läromedel på smala sektorer än vad andra företag gör, så nog är det väl fel att säga att branschen här sviker. Jag vill också påminna statsrådet om att när det gäller de statliga företagens verksamhet finns det klart bestämt — på socialdemokratiska förslag — att den skall vara lönsam. Därför kan jag inte heller anklaga Liber för att det förlaget kanske inte ägnar sig åt någon verksamhet av det slag som statsrådet tycks tänka sig. När det gäller Liber tror jag dessutom man måste säga sig att detta statliga förlag inte producerar några billigare läromedel för skattebetalarna. Är det så att statsrådet Hjelm-Wallén går omkring i tron att kostnaderna för skattebetalarna — något som ofta återkommer i hennes debattinlägg här — på något sätt skulle bli lägre, om det blev ett statligt monopol? Det är sannolikt tvärtom, och den verksamhet som det statliga förlaget Liber hittills har bedrivit tyder inte på att det skulle bli några kostnadssänkningar. Så fort man talar om en kartläggning, sade statsrådet, misstänkliggörs den för att det skulle betyda att man skulle vilja socialisera. Med en viss belåtenhet antecknade jag just ordvalet ”misstänkliggörs” på tal om en socialisering. Jag är glad över att statsrådet själv känner det så i själen: att det vore ett misstänkliggörande att tala om socialisering. Men att vi har den föreställningen att det kanske finns utrymme för denna misstanke beror på att den socialdemokratiska kongressen faktiskt fattade ett sådant beslut för sin del. Det gör ett mycket egendomligt intryck när man nu hör fru Hjelm-Wallén säga att allt tal om monopol på detta område är befängt och att det inte alls är det som socialdemokraterna strävar efter. Men om det nu verkligen bleve ett förstatligande av läromedelsproduktionen — skulle då inte det vara ett monopol? Jag förstår inte hur det kan kallas befängt att vi försöker argumentera emot ett sådant monopol.

Jag skulle alltså vilja höra statsrådet klart deklarera att ett statligt läromedelsmonopol vore någonting kusligt. Har ni från något land någon erfarenhet som ger stöd för att detta skulle vara förenligt med vad vi alla — eller åtminstone nästan alla — här i kammaren skulle vilja känneteckna som frihet? Finns det någor sådant exempel? Jag antar att man i östländerna har en socialiserad läromedelstillverkning och att det är därför som t.ex. fru Lantz är så förtjust i detta, men för fru Hjelm-Wallén borde det vara angeläget att göra ett klart avståndstagande från ett sådant system.

Herr talman! Statsrådet Hjelm-Wallén bekymrar sig över vårt röstläge i den här frågan. Om det syftade på mig skulle jag vilja svara, att det beror på att jag är väldigt oroad över att samtidigt som man säger att man har en effektiv insyn i den här branschen vill man inte ta avstånd från kongressbeslutet utan säger att man skall göra en kartläggning. Enligt min mening behövs det ingen kartläggning, för det hela är ganska nyligen kartlagt. Kvar finns ju misstanken: Till vad skall man använda det material kartläggningen ger, om man inte har tänkt sig väsentligt större samhällsinsatser? Jag medger gärna att jag känner stark oro för att socialdemokraterna, om de får majoritet under nästa mandatperiod — i det fallet tillsammans med kommunisterna, och vi har hört av fru Lantz vart de driver — kommer att aktualisera väsentliga förstatliganden på det här området. Men jag tycker att mycket av det som sades här visar hur onödigt det egentligen skulle vara. Jag kan inte låta bli att konstatera att fru Lantz på en gång sade att bokförlagen växte upp som svampar ur jorden, och då borde det rimligen finnas en väldig massa, och att det rådde en starkt monopolistisk utveckling, och då borde man vara på väg mot ett enda förlag. Det visar väl i någon mån vilket underlag man har för de påståenden man gör i den här debatten. Läget är ju det att vi inte alls har något läroboksmonopol f.n. Vi har ett flertal privata förlag, vi har det statliga Liber och vi har också en del andra. Vad vi hotas av är däremot att, om den socialdemokratiska partikongressens önskningar går igenom, få ett statligt monopol. Jag tyckte emellertid att statsrådet Hjelm-Wallén hade en hel del riktiga argument, som jag kände sympati för. Hon sade att det finns snäva sektorer inom skolan, små ämnen som inte får sina läromedelsbehov tillgodosedda. Det är alldeles riktigt. Läromedelsmarknaden är lukrativ i första hand i de stora ämnena, och det finns inte ett tillräckligt mångsidigt sortiment att välja ur i de små. Jag tror att den beskrivningen är riktig. Det är ett problem som man skall ta itu med, och det har uppmärksammats av folkpartiet, bl.a. i motioner av mig. Men jag drar av denna beskrivning en helt annan slutsats än vad statsrådet gör. Statsrådet anser att här skall vi ha ett statligt utgivningsmonopol; jag har aldrig hävdat att ni har sagt att det skall finnas bara en bok i varje ämne, men ni vill att staten skall ha monopol på själva utgivningen — man skall så att säga få välja mellan flera olika statstillverkade läromedel. Min slutsats är, som sagt, en helt annan, nämligen att i det här sammanhanget bör samhället i ökad utsträckning stödja utgivning av ”exklusiva” läromedel eller läromedel för små sektorer och i fråga om den högre utbildningen väl också av facklitteratur. Jag tycker att det vore värdefullt, om de som vill ge ut läromedel för sådana här små sektorer kunde få räkna med ett ökat ekonomiskt stöd från utbildningsdepartementet. Kommer ni med ett sådant förslag, tror jag att jag kan utlova att i varje fall folkpartiet kommer att ge det sin anslutning här i riksdagen. Objektiviteten, sade fru Hjelm-Wallén, är någonting som varierar med de kunskaper man har. Det tycker jag var utmärkt sagt. Såvitt jag förstår menade hon att den däremot inte skulle variera med de åsikter man har, och det tycker jag också var utmärkt. Objektiviteten kan alltså inte utläsas vare sig ur Bibeln eller ur det kommunistiska manifestet, inte ens ur det socialdemokratiska partiets program från år 1975. Då finns det väl ingen anledning att på den punkten göra några ändringar. Om jag förstod statsrådet rätt var hon ju också ganska nöjd med objektiviteten i det läromedelsmaterial som finns. Detsamma gäller allsidigheten, om man tolkar det begreppet så att inga relevanta bitar får vara utelämnade i läromedlen. Det är också alldeles riktigt, men naturligtvis är det inget argument för statlig utgivning av läroböcker. Objektivitet, allsidighet och relevans i den här meningen kan ju aldrig garanteras av att staten har ensamrätt till utgivning av läroböcker. Det garanteras genom att det finns många utgivare som får konkurrera med varandra. Den utgivare som då brister i något avseende får se att hans läroböcker inte blir använda. I själva verket talade statsrådets hela argumentation, som jag tyckte var rätt sympatisk, väldigt bestämt emot att staten skall ta över utgivningen av läroböckerna. Därför var det litet ledsamt och alltjämt oroande att statsrådet kom tillbaka och sade att förstatligande kan bli aktuellt. Visserligen var det inte fråga om ett enhetsläromedel — att alla skulle läsa samma bok. Men det var fortfarande så att staten skulle ta över de bokförlag som i dag ger ut läroböcker. Den tanken kom igen. Men förstår då inte statsrådet att vår oro beror på att om man har en enda utgivare av alla läromedel och om man har samma enda granskare av alla läromedel, så är det ett hot just mot allsidighet, objektivitet och relevans i läromedlen. Alla de argument som ni har anfört här talar alltså entydigt mot socialisering av läromedelsutgivningen. Det vore väl då värdefullt om ni ville säga att ni också är emot förstatligande av läromedelsutgivning och att ni vill verka för att riva upp det beslut som den socialdemokratiska partikongressen har fattat.
Herr talman! Så hade jag rätt i alla fall. Regeringen har inga planer på att förstatliga läromedelsföretagen — absolut inte. Efter statsrådets inlägg kan herrar Molin och Burenstam Linder vara nöjda och gå hem lugna. Det blir en kartläggning utan att frågan om förstatligandet tas upp. Men är inte det ett konstigt ställningstagande? Först analyserar statsrådet i sitt svar och säger att koncentrationen är påtaglig och att det förhållandet är olyckligt. Hon finner att det är ett motsatsförhållande i att statsmakterna fastställer utbildningspolitiska mål medan de privata företagen får tolka dessa mål. Hon kommer att kontinuerligt följa utvecklingen på läromedelsområdet och värnar dessutom om objektiviteten och allsidigheten i läromedlen. Det enda logiska borde vara att regeringen i en kartläggning, om en sådan behövs, tar upp frågan om socialisering. Som jag tidigare sagt: Inte minst förvånande är detta ställningstagande mot bakgrund av att den socialdemokratiska partikongressen klart uttalar sympatier för förstatligande. Jag tror att de värderingar som förmått socialdemokratiska kongressledamöter att kräva förstatligande bygger på politiska och ideologiska skäl. För vpk är det självfallet de politiska och ideologiska skälen som gör att vi vill se ett förstatligande av läromedlen. I dag förmedlar läromedlen i överväldigande grad borgerliga värderingar. Vi vill ha in helt andra värderingar och helt andra saker i läromedlen. Folkets kamp borde mer än kungarnas leverne och öden vara med i historieböckerna, t.ex. arbetarrörelsens historia måste kartläggas mycket mer i läroböckerna. Nuvarande samhällsliv och arbetsliv borde också få mer plats. Jag är övertygad om att läromedelsförlagen gör stora vinster. Vi tycker att det är pincipiellt felaktigt att skattebetalarna skall betala de vinster som företagen gör. Det är f. ö. inte små summor som kommunerna varje år får lägga ut på läromedel. Det lär röra sig om 300 milj.kr. Jag har som sagt svårt att förstå den här kullerbyttan som statsrådet gör i sitt svar.
Herr talman! När borgerliga talare här slår vakt om läromedelsbranschen sådan den ser ut i dag måste det väl ändå finnas ideologiska motiv bakom detta. Och då trodde jag, herr Burenstam Linder, att motivet var tron på den fria marknadens alla välsignelser. Jag har här varken talat om ett statligt monopol eller — såsom herr Burenstam Linder hävdade — sagt ifrån att vi absolut inte skall socialisera.

Jag har inte alls klart för mig i dag hur det skulle komma att ta sig ut, men naturligtvis har jag med i min tankevärld att det kan komma att bli så — detta naturligtvis också därför att det nu står inskrivet i vårt partiprogram. Helt klart är emellertid att samhällets inflytande över marknaden måste öka, och det av så enkla skäl som det som herr Burenstam Linder rycker på axlarna åt. Han säger: Ja, visst är det dåligt på vissa smala sektorer. Har herr Burenstam Linder klart för sig hur omfattande dessa ”smala sektorer” är? 30 96 av gymnasieskolans elever går på dessa ”smala sektorer”. Man kan inte rycka på axlarna åt detta och mena att det gör ingenting att förlagen inte tar på sig den fulla uppgiften att förse skolan med läromedel. Här menar jag att branschen har svikit. Den negativism som kom till uttryck hos herr Molin gentemot kartläggningen förstår jag inte. Jag begriper inte hur han kan vara nöjd med sex till sju år gamla uppgifter när vi nu har fått en så intensiv debatt om läromedelspolitiken. Jag är starkt medveten om, genom kontakter ute på fältet, att kommuner och företrädare för skolan inte är nöjda med situationen. Och vi måste väl ändå ha rätt att ha ett visst grepp över hur en sådan här bransch ter sig. Vi vet att Esselte Studium i dag har en mycket stor del av marknaden — omkring 50 96 kanske; vi vet inte exakt hur mycket det är. Att kartlägga detta är en väldigt viktig uppgift. Här har talats om en kuslig situation. Ja, en sådan uppstår enligt min mening om skolan och eleverna inte har tillgång till allsidiga läromedel, till läromedel som ger ungdomarna möjlighet att bilda sig en självständig uppfattning om samhället. Den möjligheten kommer vi att slå vakt om med alla de åtgärder som vi kan vidta.
Herr talman! Jag vill då bara avslutningsvis för min del notera att man kan dra den slutsatsen av vad statsrådet Hjelm-Wallén sagt, att under jämviktsriksdagen kommer det inte något förslag om socialisering av läromedelsutgivningen men att hotet om socialisering på det här området förvisso kvarstår därefter.
Herr talman! Det vore bra om herr Molin lyssnade till vad jag sade. Det handlar inte om hur det ser ut i riksdagen härvidlag, utan det handlar om hur branschen ser ut, hur branschen fungerar, vilken tillgång skolan har på allsidiga, objektiva läromedel.
Herr talman! Jag har inte ryckt på axlarna inför problemet med försörjning av läromedel på de smala sektorerna. Jag vill bara påpeka för statsrådet att det statliga företaget Liber inte har gjort några större insatser på detta område. När jag ändå har ordet vill jag också påpeka att det är någonting märkvärdigt med att man säger att om det skulle bli ökade monopoltendenser, så skall man införa ett statligt monopol. Jag tycker att man skall dra en helt annan slutsats, nämligen den att om det finns monopoltendenser skall man motverka dem på det ena eller andra sättet. Den inställningen har vi talat för i alla möjliga näringspolitiska sammanhang, och det gör vi också i detta fall.

Herr talman! Herr Burenstam Linder har frågat mig om jag anser det önskvärt med större valfrihet för föräldrarna när det gäller formerna för barntillsyn och om jag anser att det finns stöd för att en kraftig utvidgning av den kollektiva barntillsynen är bäst ur barnens synvinkel. Vidare har herr Burenstam Linder frågat om jag avser att lägga fram förslag om en förkortad arbetsdag för småbarnsföräldrar. Fru Lantz har frågat mig om jag vill medverka till en kommunal omprövning av utbyggnadsplanerna på barnomsorgens område med sikte på att uppnå full behovstäckning, och vilka konkreta åtgärder i fråga om statlig medverkan jag ämnar föreslå i sådant syfte. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Av den regeringsförklaring som lämnades vid riksmötets öppnande framgår att en kraftig utbyggnad av barnomsorgen planeras. Barnomsorgen avses bli en lagfäst kommunal uppgift med skyldighet för kommunerna att svara för en planmässig utbyggnad. Målet skall vara att —- utöver den allmänna förskolan för sexåringar — bereda plats inom den kommunala barnomsorgen för alla barn i förskoleåldern till förvärvsarbetande eller studerande föräldrar samt för barn med särskilda behov av stöd och stimulans, så att efterfrågan på sådana platser kan tillgodoses. Denna målsättning för samhällets barnomsorg, innefattande även fritidsverksamheten för barn i skolåldern, bör successivt uppnås i alla kommuner inom den närmaste tioårsperioden. När det gäller barnomsorgens utbyggnad under de närmaste fem åren har en överenskommelse nyligen träffats mellan regeringen och Kommunförbundet. Den innebär en utbyggnad med 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 nya platser i fritidshem jämte en ökning av platstillgången i familjedaghem. För att ge kommunerna ekonomiska möjligheter att genomföra utbyggnaden av barnomsorgen skall enligt överenskommelsen införas ett nytt statsbidragssystem med väsentligt höjda och värdebeständiga statsbidrag till kommunerna. I syfte att omedelbart få i gång ett ökat byggande av nya daghem och fritidshem har i enlighet med överenskommelsen också genomförts en tillfällig höjning av gällande byggnadsbidrag redan från den 1 november i år. Det nya statsbidragssystem som enligt överenskommelsen införs den 1 januari 1977 är avsett att finansieras genom en socialavgift på arbetsgivarna. En kraftig ökning av personalutbildningen för barnomsorgen kommer också att genomföras. Proposition på grundval av överenskommelsen och om finansieringen, målsättningen och lagstiftningen kommer att läggas fram för riksdagen i januari 1976. Utbyggnaden av samhällets barnomsorg är enligt min mening f.n. den viktigaste familjepolitiska frågan. Herr Burenstam Linders parti tycks inte dela denna uppfattning, vilket bl.a. har kommit till uttryck i att moderaterna i Kommunförbundet ställde sig utanför överenskommelsen om barnomsorgens utbyggnad. Från regeringen ställer vi oss bakom barnfamiljernas krav på en bättre barnomsorg. Vad det gäller är att slå vakt om barnens trygghet och omvårdnad. Med ökad jämställdhet mellan kvinnor och män blir det allt vanligare bland dagens barnfamiljer att båda föräldrarna förvärvsarbetar. Ca 300 000 barn i förskoleåldern har föräldrar som båda förvärvsarbetar mer än 20 timmar i veckan. En väl fungerande barnomsorg är av grundläggande betydelse för dessa familjer. Den nu planerade utbyggnaden av barnomsorgen har till syfte att tillförsäkra barnen en god omvårdnad och att ge föräldrarna den valfrihet de önskar då det gäller möjligheterna att delta i förvärvslivet. Till de angelägna reformerna inom familjepolitiken hör också en fortsatt utveckling av föräldraförsäkringen, vars uppgift är att ge ekonomiskt stöd till föräldrarna i sådana situationer i en barnfamiljs liv då en förälder behöver stanna hemma hos barnet. Föräldraförsäkringen har också berörts i regeringsförklaringen, där det framhålls att förslag om en ny utbyggnadsetapp för föräldraförsäkringen kommer att läggas fram av regeringen till det nu pågående riksmötet. I det betänkande om ett utbyggnadsprogram för föräldraförsäkringen som har redovisats av familjestödsutredningen behandlas även frågan om en förkortning av arbetsdagen för småbarnsföräldrar. Jag vill understryka att detta är en viktig fråga. För att vi skall kunna lösa den krävs också en lösning av de praktiska problemen på arbetsmarknaden. Hur detta skall kunna ske vill vi från regeringen diskutera med löntagarnas organisationer sedan remisstiden för familjestödsutredningens betänkande i dagarna löpt ut. Regeringen kommer inom kort att inbjuda löntagarorganisationerna till sådana överläggningar.

Herr talman! Det har nu blivit så sent på kvällen att det vore bättre att umgås med familjen än att tala om familjepolitk, men det har inte visat sig möjligt att få denna debatt flyttad till någon annan dag. Jag ber därför nu att få tacka för det här svaret på min interpellation. I svaret finns en mening som jag skall be att få återge omedelbart. Så här säger herr Aspling: ”Till de angelägna reformerna inom familjepolitiken hör också en fortsatt utveckling av föräldraförsäkringen, vars uppgift är att ge ekonomiskt stöd till föräldrarna i sådana situationer i en barnfamiljs liv då en förälder behöver stanna hemma hos barnet.” Ja, herr Aspling, sådana situationer finns. Vad som här framför allt avses är att en förälder bör ha rätt att med ersättning från sjukkassan stanna hemma och ta vård om sitt barn under de första månaderna. Man vill nu utsträcka denna tid från sju till åtta månader. Eftersom vi länge har talat för en utbyggnad av föräldraförsäkringen välkomnar vi detta förslag. Men om nu t.o.m. socialdemokraterna anser att det under ett barns första år finns behov av att en förälder vistas tillsammans med barnet i hemmet, då undrar man varför socialdemokraterna anser att detta behov för samtliga barn upphör vid precis åtta månaders ålder. Är alla barn så lika? Är alla föräldrar så lika? Nej, så är det naturligtvis inte, och det borde inte heller vara så ens i socialdemokraternas mest kollektivistiska uppenbarelser. Det är också därför som det för barnens och föräldrarnas bästa måste skapas valfrihet mellan olika former av barntillsyn. Den socialdemokratiska likformig heten — när barnen är åtta månader skall de på daghem och båda föräldrarna ut i förvärvslivet utanför hemmet — är en utmaning mot det självklara att människor är individer med olika utrustning och olika förutsättningar. Det är också en skärande ekonomisk orättvisa mot alla dem som inte kan eller vill anpassa sig precis till den socialdemokratiska mallen. Det ni erbjuder är inte valfrihet utan ekonomiskt tvång. I det anförande om barntillsynsfrågorna som herr Palme höll inför sin kongress observerade han följande: ”Trots en kraftig förbättring av levnadsstandarden har många barnfamiljer svårigheter att få ekonomin att gå ihop.” Det är en riktig iakttagelse. En väsentlig förklaring till det är de mycket höga skatterna. Men det glömde herr Palme att nämna på kongressen. Vår uppfattning är att skattepolitiken borde inriktas på att ge barnfamiljerna, som har så stor försörjningsbörda, ett rimligare läge. I den mån man inte kan nå tillräckligt långt på den vägen finns det mycket viktiga kompletterande åtgärder att vidta inom familjepolitiken för att öka den verkliga valfriheten för föräldrarna när de skall utforma vården av barnen. Socialdemokratin erbjuder bara ett alternativ — starkt subventionerade barndaghem sedan barnen väl blivit mer än åtta månader.

I sitt interpellationssvar säger herr Aspling att utbyggnaden av samhällets barnomsorg är den viktigaste familjepolitiska frågan. Och med ”samhällets barnomsorg” menar han då barndaghemmen. Han ondgör sig över att moderaterna inte har skrivit under den överenskommelse om en kraftig utbyggnad av barndaghemmen som träffats mellan regeringen och företrädare för Kommunförbundet. Men vad vi vill förstå med ”samhällets barnomsorg” är inte något så ensidigt som bara utbyggnaden av barndaghem. Samhällets barnomsorg måste rimligen bestå i att man skapar alternativa omsorgsformer som passar olika barn och olika föräldrar. Jag vill understryka att vi inte är motståndare till en utbyggnad av barndaghem. Vi tror att en sådan utbyggnad behövs. Men det viktiga är naturligtvis att utbyggnaden kommer i den omfattning som föräldrarna själva ger uttryck för inom ett system som verkligen innebär valfrihet mellan alternativa former för barntillsyn. I debatten förra veckan gjorde herr Aspling en poäng av de långa barndaghemsköerna och sade att man kunde gå ut och fråga dem som stod i dessa köer för att få ett grepp på vad föräldrarna egentligen vill. Men det är ett mycket torftigt sätt att försöka bilda sig en uppfattning om vilka de verkliga önskningarna är, eftersom föräldrarna med nuvarande system inte erbjuds något alternativ. Om man starkt subventionerar priset på något och undanhåller alternativ till denna nyttighet kan man naturligtvis få en lång kö av folk som efterfrågar det enda som bjuds. Men den kön säger inte mycket om vad människorna egentligen skulle vilja ha. Jag talar här av egen erfarenhet; händelsevis står jag också i barndaghemskö. Jag skulle dock vilja ha andra alternativ, men det finns inte att tillgå. Jag tycker det kan vara ett exempel på hur det är för många i barndaghemskön. Denna ensidiga satsning på barndaghem är också en mycket dyr lösning. Tillgriper man enbart den, kommer man att sakna ekonomiska resurser att samtidigt åstadkomma väsentliga förbättringar på andra områden inom familjepolitiken. I sitt kongresstal sade herr Palme bl.a.: ”Barnomsorgen måste vi bygga ut, för den har vi skaffat finansiering. Övriga familjepolitiska reformer skall vi genomföra i den takt som våra ekonomiska möjligheter tillåter.” Som herr Palme konstaterar kommer den mycket dyrbara satsningen på barndaghem att ekonomiskt hindra andra familjepolitiska åtgärder. Valfriheten sätts i efterhand. För vår del önskar vi en parallell utbyggnad av de olika delar av familjepolitiken som kan ge en verklig valfrihet. Över huvud taget är de ekonomiska konsekvenserna av den kraftiga satsningen på den dyraste av alla barnomsorgsreformer illa utredda. Beräkningar ger dock vid handen att kostnaderna för den kommunala barntillsynen om ett par år kommer att vara fördubblade, vilket innebär årliga kostnader om 7 å 8 miljarder kronor. Det skulle vara mycket billigare att införa valfrihet i barnomsorgen genom en satsning också på alternativ till barndaghemmen. Låt mig än en gång citera ur herr Palmes kongressanförande. Som motiv för att bygga ut den offentliga barnomsorgen, dvs. barndaghemmen, säger han: ”Provisoriska lösningar med barnomsorgen innebär för många en ständig press och skapar osäkerhet för framtiden. De långa restiderna till och från arbetet är tröttande. Det drabbar både föräldrar och barn och minskar tiden för samvaro med barnen. Skiftarbete, kvällsoch nattarbete har ökat, framför allt bland de stora löntagargrupperna. För de stora grupper detta gäller är det svårt att anpassa arbetstider och dygnsrytmer till barnens behov.” Jag instämmer i dessa iakttagelser. Men vad som är svårt att förstå är hur socialdemokraterna kan ta dem som argument för att ensidigt bygga ut just barndaghemmen. Vad herr Palme här säger leder väl i stället till andra slutsatser. De problem han pekar på — bristande tid för samvaro mellan barn och föräldrar, osv. — bör lättas genom reformer i arbetslivet, t.ex. att bereda småbarnsföräldrar kortare arbetstider och rätt till tjänstledighet, och genom att ge utrymme för alternativa vårdformer som är anpassade till barnens och föräldrarnas önskemål. Jag kan inte förstå annat än att det är en logisk kullerbytta av herr Palme att göra denna analys och sedan därav dra slutsatsen att vi endast skall satsa på utbyggnad av barndaghemmen. I min interpellation har jag särskilt frågat statsrådet om man avser att föreslå en förkortning av arbetstiden för småbarnsföräldrar. Svaret på den punkten är dimmigt. Ändå är det väl uppenbart att socialdemokraterna bakom hänvisningar till överläggningar med löntagarorganisationerna försökt dölja att de inte avser att ge småbarnsföräldrar förtur vid en förkortning av arbetstiden. Sextimmarsdagen för småbarnsföräldrar är undanskuffad, och det är beklagligt. Syftet med familjepolitiken måste vara att bidra till att skapa goda förhållanden inom familjerna och ge barnen den grundläggande inre trygghet som föräldrakontakten skapar. Jag tror att en orsak till att den moderna världen med alla dess materiella fördelar likväl kännetecknas av allvarliga sociala problem är familjernas försvagade ställning. Man måste försöka underlätta för familjerna att fungera. Familjen är samhällets grundsten, inte stat och kommun. Det offentliga kan komplettera, inte ersätta familjen. Med all världens skattepengar, herr socialminister, och sociala arrangemang kommer man aldrig att kunna ersätta den naturliga solidaritet och värme som finns inom någorlunda väl fungerande familjer. Betydelsen av att familjen fungerar sträcker sig långt. De första levnadsåren är avgörande för personlighetsdaningen. Föräldrars kontakt med barnen behövs för att förbindelserna hem-skola skall utvecklas. De äldres isolering i samhället kan hävas om kontakten mellan generationerna förstärks. Om barnen känner att föräldrarna bryr sig om dem, kommer de så småningom också att bry sig om föräldrarna. Det är vad som behövs för att man skall komma åt det allvarliga problem som de äldres isolering utgör. Det förtjänar också att påpekas att de som i statistiken registreras som ensamstående kanske mer än andra behöver familjeband för att inte i tillvaron verkligen vara ensamma. Att utforma barnomsorgen är alltså inte bara en fråga om att fixa barndaghemplatser så att alla föräldrar kan förvärvsarbeta åtta timmar om dagen. Det är något mycket större än så. Det är att ge utrymme för föräldrar och barn att utveckla goda kontakter och att skapa trygghet i umgänget mellan generationerna. Det gör man bäst i ett system med valfrihet, där vården kan utformas med hänsyn till olika barns olika behov och med hänsyn till att föräldrar skall kunna välja den tillsyn som de anser bäst och inte den som myndigheterna bestämt. Då kan det vara lättare att lyckas i den svåra uppgiften att vara förälder. Man skall inte avlastas ett ansvar. Men man skall ges rimlig möjlighet att verkligen klara sitt ansvar.

Herr talman! Jag ber att först få tacka för svaret på min fråga. Varför är den kollektiva barnomsorgen så nödvändig? Barnomsorgen är ytterst en fråga om barnens möjligheter i samhället, om att rusta alla barn så långt det går för en likvärdig start. Därför borde alla barn, oavsett om mamman förvärvsarbetar eller inte, ha tillgång till en daghemsplats. Men barnomsorgen är också en grundförutsättning för att kvinnans rätt till ekonomisk och social frigörelse skall kunna förverkligas. Förvärvsbenägenheten hos kvinnor ökar. Speciellt har den ökat för kvinnor med barn i åldern 0-2 år. Hälften av barnen i åldern 0-6 år har mödrar som förvärvsarbetar, och 80 96 av barnen i åldern 7-12 har förvärvsarbetande mödrar. Det finns många orsaker till kvinnans ökade förvärvsfrekvens. En bidragande orsak är säkerligen att kvinnor nu i allt högre grad genomgår en utbildning och därmed också vill ha möjlighet att arbeta inom det yrke de utbildats för. Debatten om den allmänna frigörelseprocessen för kvinnor bidrar förmodligen också till att kvinnor önskar förvärvsarbeta. Det finns också ekonomiska orsaker till att många kvinnor förvärvsarbetar. De höga levnadsomkostnaderna gör att många familjer helt enkelt inte klarar sig på en persons inkomst. Med en hyra på 1000 kr. för en trea i Stockholmsområdet och med ett matkonto som ständigt stiger i höjden finns det kanske inte något val. Då hjälper inte ett bidrag på 300 eller 600 kr. som föreslagits från borgerligt håll, det verkar i detta sammanhang bara som snuspengar. Samhällsutvecklingen bidrar också till att öka trycket på barnomsorgen. Urbaniseringen fortskrider, och vid inflyttningen till tätorter — små eller stora — bryts släktskapsband och andra sociala kontakter. Detta medför ofta en isolering, främst för den hemmavarande kvinnan och hennes barn. Familjestrukturen ser annorlunda ut nu än för bara 15-20 år sedan. När barnen är mellan 0 och 6 år har kvinnan i genomsnitt 1,2 barn, och i åldern 7-12 år är genomsnittet 1,7. Det innebär att de allra flesta barnfamiljer bara har ett barn. Detta ger automatiskt en isolering främst för barnet. Dessutom ökar andelen ensamstående föräldrar. Utbyggnaden av samhällets barnomsorg är f. n. den viktigaste familjepolitiska frågan, säger socialministern. Vpk har länge haft den uppfattningen, och jag vill notera det som en framgång för vpk:s krav på lagstiftning i barnomsorgsfrågan att regeringen nu ämnar låta barnom sorgen bli en lagfäst kommunal uppgift. När det gäller grundvärderingarna beträffande barnomsorgens betydelse tycks socialministern och vpk vara överens. Vpk vill dock se en snabbare utbyggnadstakt och en högre utbyggnadsgrad. 100 000 daghemsplatser och 50 000 fritidshemsplatser har regeringen föreslagit som svar på kommunernas dåliga förskoleplaner. Men det räcker inte, menar vpk, att bygga ut med 100 000 daghemsplatser till 1980, när det i dag behövs 400 000 platser. Vpk föreslår i stället 50 000 nya daghemsplatser varje år. Vpk gör inte detta för att på något sätt bräcka regeringen, utan därför att 50 000 nya daghemsplatser per år bättre skulle motsvara det behov som finns. Jag har frågat socialministern om han vill ompröva de kommunala utbyggnadsplanerna för att uppnå full behovstäckning av daghemsplatser. Jag tycker inte att jag fått något riktigt svar på min fråga. Det kan konstateras att förskoleplanerna, i vilka kommunernas utbyggnadsbehov och utbyggnadsgrad redovisas, blivit en statistisk manipulation som saknar all förankring i verkligheten. Det finns många orsaker till att en förskoleplan blivit felaktig och anger ett felaktigt behov av daghemsplatser. Jag skall redovisa några siffror från Stockholms län. För det första. Planen baseras på den kvinnliga förvärvsintensiteten från 1970. Ingen som helst hänsyn tas till den mycket kraftiga ökning i förvärvsfrekvensen som skett mellan 1970 och 1974. Speciellt har förvärvsfrekvensen för kvinnor med barn i åldern 0-2 år ökat. 1980 kommer enligt beräkningarna 67 26 av kvinnorna i 25-årsåldern att förvärvsarbeta. För det andra. Ingen som helst hänsyn har tagits till det kända faktum att tillgång på barnomsorg automatiskt medför ökad förvärvsfrekvens. I samband med arbetskraftsundersökningarna har fr.o.m. januari följdfrågor ställts angående orsaken till att man saknar arbete, dels till de arbetssökande, dels till de personer som varken har eller söker arbete. Det vanligaste hindret var för kvinnorna bristen på barnomsorg. 39 96 av de kvinnor som velat arbeta uppgav denna orsak, medan ingen av männen ansåg sig ha varit förhindrad av denna anledning. För det tredje. Ingen som helst hänsyn har tagits till de aktuella kösituationerna ute i kommunerna. För det fjärde. Ingen som helst hänsyn har tagits till alla de kvinnor som bl.a. på grund av bristande barnomsorg är tvingade att ta deltidsarbete. Det råder i dag en katastrofal brist på daghemsoch fritidshemsplatser. Enligt förskoleplanen — som den ser ut f. n. — kommer ingen nämnvärd utbyggnad att ske de närmaste fem åren. Vi vet att hälften av alla 0-6-åringar i dag behöver en plats på daghem därför att deras mammor förvärvsarbetar. Vi vet dessutom att mellan 25 och 40 96 av barnen i fyraårsåldern har ett akut behov av daghemsplats på grund av sociala skäl, alltså nästan hälften av fyraåringarna. Vi vet att köerna till daghemmen är enorma och att de bara växer. I Stockholm köar 7000 barn och i Huddinge köar nästan 2000 barn. Vi vet att 38 000 kvinnor är tvungna att ha deltidsarbete. Förskoleplanen innebär i dag för Stockholms län att 17 96 av 0-6 åringarna har daghemsplats och att 1980 27 96 kan få plats. En ökning på 10 96 är resultatet av arbetet med förskoleplanen för länets räkning! För Huddinges del - min hemkommun -— innebär förskoleplanen att antalet daghemsplatser år 1980 är 1857 medan enbart kön i dag uppgår till över 1900. På fritidshemssidan är situationen om möjligt ännu mer katastrofal. Hela 80 96 av 7-12-åringarnas mödrar förvärvsarbetar på heleller deltid och behovstäckningen ligger på 10 96. Jag menar med det sagda att förskoleplanen inte utan omarbetning kan ligga till grund för en fortsatt utbyggnad eftersom den inte redovisar ett faktiskt behov — bara ett fiktivt sådant. Jag vill ännu en gång, herr talman, rikta frågan till socialministern: Är socialministern medveten om förskoleplanens påtagliga brister beträffande beräkningssättet, och är socialministern beredd att medverka till en omprövning av de olika kommunala förskoleplanerna?

Herr talman! Förra veckans allmänpolitiska debatt visade klart att moderaterna står isolerade i sin vad jag vill kalla starkt konservativa familjepolitik. Det bekräftades av herr Burenstam Linders inlägg här i kväll. Jag kan bara hoppas att herr Burenstam Linder och hans meningsfränder skall komma till insikt om det ohållbara i den argumentation de för i dessa frågor. Kvällen är sen, och jag skall för egen del inte förlänga debatten alltför mycket.

Vad är det då för valfrihet som moderaterna egentligen förespråkar? Utbyggnad av daghem och fritidshem skall bromsas och kvinnornas förvärvsarbete försvåras och förhindras. Moderaternas tal om valfrihet är med andra ord bara en dimridå för vad jag menar är gammal, konservativ högerpolitik i dessa frågor. Vi vet att de flesta föräldrar väljer att lämna sina barn till daghem, och det är många skäl som avgör det — tillgång till pedagogiskt utbildad personal liksom möjlighet för barnen att få träffa andra barn i en större grupp under tillsyn. Det är här fråga om inte bara en tillsynsmöjlighet utan en möjlighet för barnen till viktiga, stimulerande kontakter och intryck som vi vet är av avgörande betydelse för deras utveckling. Jag skulle vilja fråga herr Burenstam Linder om han inte inser att moderaterna egentligen blir alltmer isolerade i den här frågan. Deras tal om valfrihet och rättvisa hamnar obönhörligen snett när de nu motsätter sig den planerade utbyggnaden av samhällets barnomsorg.

Herr Burenstam Linder tog sedan upp frågan om småbarnsföräldrarna. Jag vill bara här understryka att vi kommer att ta upp överläggningar med löntagarorganisationerna om de praktiska problem på arbetsmarknaden som måste lösas för att vi skall kunna fatta beslut om en förkortning av arbetsdagen för småbarnsföräldrar. Vi vet att en rad praktiska problem måste lösas för att en sådan reform skall få den betydelse och den omfattning som är avsikten. Det avgörande blir därför om en sådan utveckling av föräldraförsäkrningen kan kombineras med åtgärder för att slå vakt om småbarnsföräldrarnas situation i arbetslivet och om den praktiska tillämpningen på arbetsmarknaden kan ordnas. Vi är beredda att nu ta upp dessa överläggningar för att verkligen penetrera problemen och komma fram till lösningar. Sedan några ord till fru Lantz. Fru Lantz har synpunkter på det utbyggnadsprogram som ingår i överenskommelsen med Kommunförbundet. Jag vill understryka att utbyggnadsprogrammet bygger på mycket grundliga överväganden om vad som är praktiskt möjligt att genomföra. Vi satte upp som mål att efterfrågan på daghemsplatser skall kunna tillgodoses i alla kommuner inom den närmaste tioårsperioden. Det överenskomna utbyggnadsprogrammet för den närmaste femårsperioden innebär mer än en fördubbling av den utbyggnad som kommunerna har räknat med i nuvarande planer, och det är vad som faktiskt kan åstadkommas om alla goda krafter medverkar. Det gäller ju att ordna tomtmark och i övrigt planera byggnadsverksamheten. Vidare gäller det att skaffa personal och ge denna en nödvändig utbildning. I fråga om personalutbildningen kommer åtgärder att vidtas för att tillgodose det ökade personalbehovet. Skolöverstyrelsen har som bekant på regeringens uppdrag nu i dagarna lämnat en redovisning som skall bilda underlag för ställningstaganden om erforderliga åtgärder på detta område. Erfarenheterna från årets arbete med förskoleplanerna ute i kommunerna visar att underlaget för utbyggnadsplaneringen och beräkningarna av platsbehovet inom barnomsorgen behöver förbättras. Det ingår i överenskommelsen med Kommunförbundet att en arbetsgrupp skall tillsättas för att ta itu just med dessa frågor.